Herr talman! Jag hade inte tänkt begära replik, men jag måste bemöta vad Maud Ekendahl sade avslutningsvis. Det har funnits problem med hemlösa och bostadslösa tidigare. Men problemen har faktiskt ökat. Jag tror att vi kommer att stå inför en mycket svårare situation på grund av de indragningar som sker i kommunerna av hela den sociala verksamheten och de omorganisationer som man gör ute i kommunerna med bl.a. beställda nämnder. Det leder till en ökad byråkrati, som i sin tur medför att man får mindre pengar till den ordinarie verksamheten. Vi ser också att kommunerna nu drar ner på fritidshemsverksamhet för barn och ungdomar. Det kan leda till svåra sociala problem i framtiden. Som Maud Ekendahl sade är det viktigt att vi arbetar förebyggande. När vi för många år sedan i riksdagen fattade beslut om de psykiskt störda och eget boende, ville vi att de människor som bodde på institutionerna skulle få en bättre situation och att kommunerna skulle ställa upp med hjälp. Det är självklart att dessa personer som kanske har bott i 20 år på en institution inte kan klara sig själva när de kommer ut i ett eget boende. Kommunerna skulle självfallet sätta in ordentliga hemhjälpsinsatser. Så har tyvärr inte skett, och därför befinner vi oss i den här situationen i dag. Psykiatriutredningen har uppmärksammat dessa problem. När förslaget har varit ute på remiss och vi så småningom får ett förslag till riksdagen hoppas jag att vi kan fatta ett bra beslut så att problemen kan lösas för de berörda personerna. I dag har vi en situation då många byggnadsarbetare är arbetslösa. Det är därför viktigt att kommunerna tar chansen att bygga gruppbostäder, eftersom det finns särskilda statsbidrag under detta år för sådana ändamål. Jag tror att vi därmed skulle kunna lösa många av problemen för de här personerna.
Herr talman! Anita Persson försöker skylla på omorganisationer inom den kommunala verksamheten. Jag kan väl hålla med om att det finns ett nytänkande inom organisationen, att man vill förändra den på olika sätt. Men jag kan inte hålla med om att vi skall skylla ett sådant här stort och viktigt problem på att man organiserar om. Jag sade -- och jag står fast vid -- att det här problemet har funnits i många år. Men självfallet har det ökat. En orsak är de psykiskt störda människorna, och däribland kvinnor. Det gäller psykiskt störda människor som inte längre kunde bo kvar på institutionen utan fick ett eget boende. Vräkningarna beror ju faktiskt på att människor får ångest på natten. De gör dag till natt och natt till dag, och därför störs kringboende. Vidare tycker jag att det är anmärkningsvärt att Anita Persson inte säger något över huvud taget om förebyggande insatser och hur viktig familj och familjepolitik är -- att det inte är fel att mamman eller pappan är hemma och sköter sina barn när barnen är små.
Herr talman! Jag tror inte att vi skall ha en familjepolitisk debatt i det här läget. Men jag kan inte hålla med Maud Ekendahl om att den familjepolitik som vi driver är orsaken till det uteliggarproblem som vi har i dag. Den familjepolitik vi för -- eller i alla fall förde när vi hade en socialdemokratisk regering -- har ju inneburit jämställdhet för kvinnorna och möjlighet för dem att arbeta och samtidigt ha barn. Det är viktigt att man har daghem och fritidshem -- att man har en fritidsverksamhet för ungdomarna. Då råkar de inte in i den här situationen. Det är en viktig förebyggande insats att vi på alla sätt kan stödja familjerna, och att kvinnorna kan arbeta samtidigt som de har barn. Det är också viktigt att skolan får ordentliga resurser för sin verksamhet, och framför allt att människor får arbete. Det tillhör de förebyggande insatserna. Jag hoppas att vi genom den överenskommelse som vi nu har träffat med er i de borgerliga partierna kan få i gång arbetet och få utbildning till stånd -- och att även missbrukarna kan omfattas av den verksamheten. Jag tror att det är det bästa sättet att lösa de här problemen. Sedan är det viktigt att kommunerna ger ordentliga resurser till frivilligorganisationerna, så att de kan bedriva sin härbärgesverksamhet på ett bra sätt. För de gör, som jag sade i mitt anförande, ett utomordentligt gott arbete. Utan deras arbete skulle inte kommunerna klara av situationen; då hade den varit ännu värre än vad den är i dag.
Herr talman! Man måste ju se på problemet på två sätt; det gäller dels att förebygga, dels att bota. Men man måste ändå börja med det förebyggande. Det börjar inte på dagis eller förskolor eller olika fritidshem, utan det börjar redan när barnen föds, redan i hemmet. Det är viktigt att det finns en ordentlig familj i hemmet. Jag skall inte heller, Anita Persson, fortsätta med familjepolitiken här, men det är förebyggande att man känner sig trygg i den miljö, man kommer ifrån. Många unga som i dag är utslagna saknar helt och hållet ett socialt nätverk. Sedan håller jag med om att det är självklart att vi måste samarbeta. Det är ju trevligt att vi kan göra det i det här betänkandet om de bostadslösa. Jag hoppas att det blir något resultat snarast, som Anita Persson också önskar -- och helst inom ett år.

Herr talman! Socialutskottets betänkande om de bostadslösas situation är mycket värdefull. Att betänkandet avgivits i full enighet ger det extra tyngd. Anledningen till att beslutet upplevs som en nyansats är att man helhjärtat erkänner att här föreligger ett stort socialt problem. Betänkandet innehåller också en strukturering av problemet. Man efterlyser med eftertryck en ordentlig kartläggning som skall gälla hela landet -- såväl storstad som mindre orter. Men man nöjer sig inte med en kartläggning av antalet, utan man vill också ha en kartläggning av bakomliggande orsaker. Vidare vill man ha förslag till lösningar som också innefattar frivilliga organisationer. Man betonar de ideella insatsernas stora värde på ett sätt som gör att det klart framgår att samhället knappast kan klara sig utan dem. Utskottet skriver på s. 8: ''De frivilliga organisationernas insatser är därvid mycket värdefulla, och verksamheten är ett utmärkt komplement till socialtjänstens insatser.'' Slutligen sätter utskottet fingret på en öm punkt, nämligen på Socialstyrelsens dröjsmål med att ta itu med det här problemet. Och man gör det med ett sådant eftertryck att det är svårt att tänka sig att Socialstyrelsen denna gång inte kommer att handla; betänkandet slutar nämligen med ett tillkännagivande till regeringen. För min del är jag mycket glad över utskottets behandling av de bostadslösas situation, eftersom jag tillsammans med några andra centerpartister har motionerat om detta i flera år. Som Maud Ekendahl säger är det inte något nytt problem. Det accentuerades under 80-talet -- ett årtionde då stora resurser överfördes från låg och medelinkomsttagare till höginkomsttagare på ett sätt som aldrig hade skett tidigare. Det studiebesök som Anita Persson nämnde och som gjordes för några veckor sedan hos socialtjänsten i Stockholm och hos Stadsmissionen i Stockholm, understryker med vilket stort allvar utskottet har betraktat problemet. Anledningen till motionerna och till det enhälliga ställningstagandet i utskottet är att hemlöshet är en av de allvarligaste sociala risksituationer en människa kan möta. De hemlösa är också i allmänhet människor som mött svåra problem under sin uppväxt och som livet farit hårt fram med. Missbruk och psykiska problem är mycket utbredda företeelser i gruppen. Att bryta hemlösheten är en av de viktigaste sociala uppgifterna och en förutsättning för att de hemlösa skall få en chans till ett människovärdigt liv. Stadsmissionen och Frälsningsarmén är exempel på organisationer som har verkat bland människor på samhällets skuggsida sedan lång tid tillbaka och som därför har stor erfarenhet av sådant arbete. Där bekräftas att det bland uteliggarna finns många missbrukare. Det har visat sig att missbruket ökat, eller kanske snarare börjat, i samband med vad som kan kallas en livskris. I samband med en skilsmässa eller någon nära anhörigs död, i samband med arbetslöshet eller liknande, uppkommer frågor i stil med: Vad är det för mening med mitt liv? För vems skull lever jag? De hemlösa har alltså inte minskat i antal. Dessutom har antalet hemlösa kvinnor ökat. En del av kvinnorna är dessutom prostituerade. Undersökningar som gjordes på 80-talet visar att de hemlösa blivit allt yngre. Det är ofta människor som aldrig har fått fotfäste i samhället. Kunskap om dem, hur många de är och hur de lever, saknas nästan helt. Därmed saknas också underlaget för planering av samhällets insatser. Därför är en kartläggning nödvändig. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har förstått att det inte hör till vanligheterna att enskilda motioner leder till något beslut. I det här fallet har vi två enskilda motioner som leder till ett enhälligt utskotts ställningstagande. Det är naturligtvis mycket glädjande. Skälet till detta är naturligtvis inte motionerna, utan att frågan har en större tyngd än den normalt uppmärksammas för. Sverige är ett av världens rikaste länder, och vi borde rimligtvis ha råd att ta hand om våra svagaste i samhället. Det har efter vad jag har förstått diskuterats många gånger i kammaren och det har förekommit motioner under många år, men problemet kvarstår i alla fall. Man kan också se att det bara är en man och i övrigt kvinnor som debatterar frågan. Det borde inte vara en fråga för enbart kvinnor, utan vi borde engagera oss allihop. Jag skulle vilja referera litet till betänkandet. Det är några saker där som jag vill citera. Beträffande gällande bestämmelser står t.ex.: ''Den enskildes rätt till en egen bostad är fastslagen i en rad politiska beslut.''

Jag undrar vad de hemlösa och uteliggarna skulle tänka om de skulle läsa och ta del av en sådan text. I regeringsförklaringen säger man faktiskt ''att bostadspolitiken skall inriktas på att alla skall ha möjlighet till en bra bostad till ett rimligt pris''. Jag tycker att det är bra att utskottet har tagit upp och förtydligat de här frågorna. Jag citerar ytterligare en mening: ''Den enskilde har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och livsföring i övrigt, om hans behov inte kan tillgodoses på annat sätt.'' Det är vad detta handlar om. Sedan övergår utskottet till att beskriva de utredningar som har gjorts. Man talar om de överläggningar som har skett och som skall ske. Man talar om hur problemet skall definieras. Det är naturligtvis viktigt att fördjupa sig i saker och ting. Det är många saker som behöver utredas. Men frågan är om vi inte har kommit till det stadiet att vi behöver handla. Man kan lösa problem på ett ganska enkelt sätt om man går från ord till handling. Jag har i min motion lagt fram ett förslag, nämligen att man skulle införskaffa ett passagerarfartyg. Det finns i dag gott om sådana som skall skrotas. Man kan köpa dem för en mycket billig penning. De tror jag skulle utgöra en mycket bra bostad, en bra hemvist, för speciellt de utslagna människorna. Väldigt många av dem kommer förresten från en shipping-verksamhet. De skulle känna sig mycket hemma i en sådan miljö. Dessutom tror jag att man skulle kunna få den gruppen att hjälpa till att sköta en sådan anläggning. Det skulle de tycka om. De skulle ha någonting som de på något sätt upplevde som deras, därför att det är något slags mellanting mellan en normal bostad och den icke-bostad som de har i dag, nämligen i en portgång eller liknande. Jag tycker att vi skulle försöka finna formerna för att bilda en arbetsgrupp för detta. Då menar jag en arbetsgrupp som verkligen har möjlighet att uträtta någonting. Det behöver inte kosta särskilt mycket, och det behöver inte ta särskilt lång tid. Kanske man rent av skulle kunna bilda en arbetsgrupp av dem som är uppe och talar i det här ärendet i dag. Jag skulle gärna sätta mig som ordförande i en sådan grupp och försöka se till att någonting händer. Det gör jag gärna tillsammans med de kvinnor som är engagerade i frågan. Låt oss skicka med det budskapet till regeringen: Tillsätt en litet ovanlig grupp och se vad den kan åstadkomma vid sidan av allt annat utredande! Jag skall gå vidare i texten. Vi kommer då in på någonting som kanske är ännu hemskare. Det är den stora ökningen av kvinnor som råkar ut för de nya problemen. Det har sagts här tidigare, och det bör understrykas, att kvinnorna har ett speciellt utsatt läge och får lösa sina akuta problem på ett sätt som varken de eller vi vill att de skall göra. Det är inte en så stor grupp än så länge, men den växer. Man talar bl.a. om antalet människor som är hemlösa. I Stockholm talar man om 3 000--5 000 människor. Man säger på ett annat ställe i betänkandet att det finns resurser för att ta hand om 1 500 stycken. Samtidigt säger man att man anser att detta i stort sett är tillräckligt. Det står så här: ''Enligt byrån har man i stort sett tillräckliga resurser för att ta emot de hjälpsökande.'' Det måste vara något som inte stämmer. Vi har alla sett bilder i TV av människor som står i kö utanför härbärgena. De blir avvisade för att de inte får plats. Antingen är det som står här fel eller också är det fel ute i verkligheten. Jag tillåter mig att tro att det som står här är fel, för verkligheten ser vi många gånger verkningarna av. Utskottet säger vidare att de rådande förhållandena ''är oacceptabla''. Man har också gjort en mycket stark skrivning, tycker jag, när man talar om det som Socialstyrelsen skulle ha gjort, men inte har gjort. Det blir många citat, men jag vill faktiskt ha dessa saker till protokollet. ''I detta sammanhang anser utskottet det mycket anmärkningsvärt att Socialstyrelsen ännu inte tagit något initiativ till överläggningar med bostadsmarknadens parter för att diskutera de bostadslösas problem trots att detta utlovats redan för flera år sedan.'' Jag tror att vi i Sveriges riksdag är dåliga på att följa upp de beslut som vi fattar. Man borde ta allvarligare på sådana saker som har blivit beordrade, men som inte blivit utförda. Man skulle kunna säga mycket mer om detta, men tiden går. Jag vill upprepa mitt förslag: Låt oss tillsätta en annorlunda arbetsgrupp, som kan försöka göra någonting praktiskt och snabbt. Vi har redan vinter. Hittills har den varit mindre allvarlig, med tanke på de hemlösa, men låt oss uträtta någonting snabbt. Det finns möjlighet att göra det. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan, som stöder våra motioner.

Herr talman! Jag vill bara än en gång understryka att socialutskottet gjort ett starkt uttalande med krav på en kartläggning och med ytterligare en uppmaning till Socialstyrelsen att uppta förhandlingar med bostadsmarknadens parter. Att det är ett enigt utskott understryker vikten av förslagen. Ingen reservation finns fogad till betänkandet.
Herr talman! Tyvärr var jag upptagen med talmannen, så jag fick inte hela frågeställningen klar för mig. Kan Ulla Tillander möjligen upprepa det hon sade?
Herr talman! Egentligen var det bara ett understrykande av det Bo Jenevall själv sade, men jag kan upprepa det. Vi anser att det är ett mycket starkt uttalande som socialutskottet denna gång har gjort, med krav på en kartläggning av hela problematiken med de bostadslösas situation och också en uppmaning till Socialstyrelsen att uppta förhandlingar med bostadsmarknadens parter. Det kravet har utskottet ställt tidigare. Eftersom Socialstyrelsen inte har uppfyllt kravet, åtföljs kravet denna gång av ett tillkännagivande till regeringen. Jag vill än en gång understryka att det är ett enigt utskott som står bakom förslagen.
Herr talman! Vi är uppenbarligen helt överens på den punkten. Jag är väldigt glad över att vi har ett enigt utskott bakom förslagen. Det ger dem en stor tyngd. Det vore samtidigt intressant att höra om mina meddebattörer kan tänka sig att ställa sig bakom det förslag som jag ställde från talarstolen, nämligen att vi skulle bilda en grupp för att praktiskt försöka sätta fart.

Herr talman! Jag vill först instämma med tidigare talare om att det här betänkandet är bra. Förhoppningsvis leder det framåt i den svåra problematik som bostadslösa och hemlösa utgör. Det är bra att en kartläggning skall göras. Det är också mycket bra att man skall uppta förhandlingar med bostadsmarknadens parter. Alla tycks vara överens om att förekomsten av bostadslösa och hemlösa är ett klart misslyckande för alla politiska partier och för alla samhällsmedborgare. Det gör att partiernas deklarationer och regeringsdeklarationer om allas rätt till en bra bostad till rimligt pris blir litet av en klyscha. Vi vet att det inte är verkligheten i dag. Vi vet också att problemet inte är nytt och att det dessutom förvärrats under senare år, särskilt vad gäller kvinnor. Det nämns i betänkandet att både kommuner och frivilliga organisationer gör ett väldigt bra arbete. Vi vet att det inte räcker till, att ansökan om bidrag från frivilligorganisationer i t.ex. Stockholms kommun och en rad andra kommuner ofta bemöts rätt kallsinnigt från borgerliga partier. Det är en sak som jag faktiskt trots allt saknar i betänkandet och som gör mig litet fundersam. Det finns inte någon djupgående diskussion om insatser för att förhindra att fler människor blir utslagna eller bostadslösa. Jag tycker att det här -- huvudsakligen håller jag på med bostadspolitik och följer bara hjälpligt med vad som händer i riksdagen på det socialpolitiska området -- finns ett klart glapp. Vi har tidigare haft diskussioner, senast i fredags, om antalet vräkningar. Det ökar katastrofalt. I betänkandt hänvisas till att det 1986 var en topp på drygt 5 000 vräkningar. Vi vet att det 1991 var över 6 000 vräkningar. I år ser det ut att sluta på ännu fler vräkningar och exekutiva auktioner. Det man tar upp i betänkandet i fråga om förebyggande insatser är t.ex. hyreslagskommittén. Jag är väldigt överraskad över den senfärdighet som regeringen har visat. Kommitténs betänkande kom ju förra hösten. Man säger att det nu skall gå till lagrådsremiss. Men fortfarande har vi inte sett det. Det kunde vi ha fattat beslut om för ett drygt år sedan för att åtminstone förhindra onödiga vräkningar, där socialnämnder redan sagt att de vill ta betalningsansvaret, men det inte har kommit in några pengar. Det finns andra förebyggande insatser, som nu kommuner med borgerliga partiernas hjälp avvecklar, t.ex. bostadsförmedlingar. Bostadsförmedlingen är ett utmärkt instrument för dem som har svårt att ta för sig att själva ordna sin bostad -- många klarar det förmodligen utmärkt utan bostadsförmedling. Något som över huvud taget inte nämns i betänkandet är en skuldsaneringslag. Familjer som samlat på sig exempelvis stora kontoskulder och som inte kan komma till rätta med sin ekonomi på egen hand skulle med hjälp därav kunna göra det. När kommer ett sådant förslag? Där vet vi att det finns en klar spricka inom regeringen. Jag undrar: Jag tog upp i en interpellation i våras detta att Konsumentverket skulle följa upp dem som vräks i dag, 6 000 hushåll. Jag fick ett oerhört luddigt svar av Bengt Westerberg. Det var någonting på gång. Det visade sig inte alls vara någon rejäl forskning eller utvärdering på det området. Först nu har man från regeringens sida sett till att Konsumentverket får möjlighet att göra en ordentlig uppföljning av vad som händer dem som blir vräkta. Herr talman! Jag vill vidare peka på kommunernas försämrade möjligheter, där man i dag från både de borgerliga partierna och Socialdemokraterna accepterar kraftigt nedskurna statsbidrag. Det försvårar naturligtvis kommunernas möjligheter att göra så bra insatser som möjligt på det här området. Det gäller t.ex. -- Maud Ekendahl var inne på det -- avveckling av stora instituioner. Jag hoppas att man inte skall tolka Maud Ekendahls inlägg så att hon vill ha tillbaka stora institutioner inom psykiatrin och missbrukarvården. Det som saknas fortfarande i dag och som det inte satsas på är de små institutionerna för att bygga upp hemlika förhållanden för människor som inte klarar sitt eget boende. Sådant har man väldigt små möjligheter att bygga ut i kommunerna. Det skulle faktiskt behövas. Till Bo Jenevall vill jag bara med anledning av hans förslag säga att alla, tror jag, är intresserade av att hitta konstruktiva lösningar på de hemlösas problem. Men jag har svårt att se att en arbetsgrupp i riksdagen skall arbeta med detaljförslagen. Bo Jenevall har framfört sitt förslag motionsvis. Det har varit en interpellationsdebatt i kammaren om hemlösa i våras. Det förslaget finns ute i kommuner och frivilligorganisationer. Det som saknas är inte någon arbetsgrupp i riksdagen, utan nu skall riksdagen se till att kommuner och frivilligorganisationer får ekonomiska möjligheter att förverkliga exempelvis ett sådant förslag om man tycker att det är en framkomlig väg.

Herr talman! Eva Zetterberg sade någonting åt det hållet att vi borgerliga partier behandlat frivilligorganisationerna ganska kallsinnigtt. Skillnaden är att vi moderater alltid varit för olika alternativ. När det gäller frivilligorganisationerna anser vi att de bör kunna erhålla medel av samhället så som de får i dag. Något som är oerhört viktigt är de enskilda människors engagemang genom olika typer av insamlingar. Det tycker inte jag är fult. Vad som skiljer Eva Zetterbergs och vår politik åt är att man från ert håll menar att medlen helt och hållet skall komma från samhället. Eva Zetterberg var litet orolig i fråga om institutionerna och deras avveckling. Det är tyvärr så att när vi har något nytänkande inom olika områden är det alltid så ensidigt. Då skall allt bort. Man kunde ha tagit det litet lugnare. Vi behöver inte avveckla så många platser inom psykvården som man har gjort. Vi moderater har i många debatter hävdat att det är fel, för det är den sjuke som får lida.
Herr talman! I fråga om bidrag till frivilliga organisationer skiljer sig våra partier definitivt inte åt. Det finns betydligt mer grundläggande frågor där vi är skiljaktiga. Jag kan hänvisa till debatter om bidrag till en rad olika organisationer -- det är viktigt att det inte bara är vissa organisationer som gynnas utan alla organisationer som gör ett bra arbete -- i landstinget och i Stockholms fullmäktige, där vårt parti har varit ensamt om att strida för bidrag till t.ex. Frälningsarmén eller Stadsmissionen. Det visar att vi uppskattar det arbete som dessa organisationer utför. Också jag tror att insamlingar kan vara ett bra komplement, men vad som skiljer oss åt på den punkten är att vi i Vänsterpartiet anser att samhället har ett grundläggande ansvar för att se till att de stolta målen en god bostad åt alla, utbildning till alla, sjukvård till alla förverkligas, så att det inte bara blir stolta paroller.

Herr talman! Jag menade inte att vi skulle inrätta något slags riksdagsutskott, utan jag menade att vi ju är personer som är särskilt engagerade i dessa frågor. Eftersom de normala utredningsresurserna och kommittérna har en tendens att ta lång tid på sig och att arbeta mindre praktiskt, tänkte jag att det kanske kunde vara en idé att vi som är personligt engagerade helt enkelt skulle kunna göra en större insats.

Herr talman! Det problem som vi nu diskuterar är inget nytt problem. Det har varit akut mycket länge för de människor som drabbas, vilka kan räknas i tusental. Det är anmärkningsvärt att det endast är två motioner som behandlas i det betänkande som vi nu diskuterar. Det är en motion från Centerpartiet och en från Ny demokrati. Vänsterpartiet har inte ägnat detta problem ens en motion under den allmänna motionstiden. Det tycker jag är anmärkningsvärt.
Herr talman! Jag betonade just att problemet inte var nytt. Jag var med i min ungdom på 60-talet och jobbade med hemlösa i Stockholm genom ''bullkyrkan'' i Gamla sta'n. Så jag vet förvisso att detta inte är något nytt problem. Däremot har problemet förvärrats. Jag håller med så till vida att det enorma tilltagandet av problemet inte precis sammanfaller med den borgerliga regeringens tillträde utan har skett under en rad råd ökat under Jag tycker att det är bra att frågan har uppmärksammats i de motioner som har avgivits. Jag vet inte om det faktum att man har motionerat eller ej alltid är en värdemätare på hur viktig en fråga är för ett parti. Om det är detta som är tecknet på att man bryr sig om ett problem, har vi i Vänsterpartiet gjort ett misstag. Då kan vi motionera nästa gång det blir aktuellt och föreslå en uppföljning av den här frågan. Men jag anser att man får bedöma partiernas inställning och den vikt som de lägger vid olika frågor efter deras sammanlagda insatser. Det kan t.ex. röra sig om att man runt om i kommuner och landsting vill ge bidrag till frivilliga organisationer -- någonting som skulle kunna möjliggöra inrättandet av bra härbärgen eller små institutioner där vården kan bedrivas under hemlika förhållanden --, men där borgerliga partier ibland säger nej. I det fallet har man inte något stöd. Precis som Bo G Jenevall tror jag att det är i praktiken som man kan visa vilka intressen som är avgörande och på vilken sida man står.

Herr talman! Det betänkande som vi nu diskuterar handlar om de bostadslösas situation. Vi är överens över partigränserna. Det finns inte någon reservation fogad till detta betänkande. För att det inte skall råda något missförstånd vill jag påpeka att vi från Folkpartiet liberalerna inte bara känner starkt utan även arbetar intensivt för dessa människor. Det gör vi i de politiska församlingarna och minst lika mycket i de frivilliga organisationerna ute i kommunerna. Det är många folkpartister som är med i Frälsningsarmén och i andra frivilliga organisationer. Vi har länge sagt att de svaga, de utslagna och de glömda också är våra bröder och systrar. Vi får inte glömma dem i allt annat arbete. Det finns en rad instrument i samhället, både lagar och regler. Det är socialtjänsten som skall tillgodose även de svagas rätt till ett mänskligt liv. Det finns inte någon enhetlig definition av begreppet hemlös. Det har lett till tolkningssvårigheter när det gäller uppgifter om antalet hemlösa, vilket inte minst framgår av dagens debatt. Socialstyrelsen upprättade en promemoria i juni 1991, där man försökte att ge en bild av hemlöshet och de hemlösas situation, men man kom fram till att det inte fanns någon enhetlig definition av begreppet hemlöshet. Jag kommer från en mindre stad i Sverige, och jag ser därför detta väldigt mycket som ett storstadsproblem. Storstadskommunerna har ett mycket stort ansvar. Socialutskottet besökte socialtjänsten här i Stockholm då vi särskilt studerade förhållandena. Det var för övrigt jag som i min grupp föreslog att vi skulle göra det här besöket. Det går inte att fastställa om antalet hemlösa ökar eller minskar. En sak kan emellertid fastslås, nämligen att de hemlösa utgörs av allt yngre personer som i ökande utsträckningar har psykiska störningar. I Stockholm bedömdes år 1988 att 75 % av härbärgesgästerna hade allvarliga missbruksproblem. Vid socialutskottets besök på Stockholms socialtjänst i höstas framkom det att 70 % av de hemlösa hade grava missbruksproblem och att dödligheten bland dessa var hög. Det är den ökade användningen av alkohol kombinerat med benzodiazpiner som har lett till den höga dödligheten bland de yngre missbrukarna. Det känns särskilt skamligt för kvinnor som har både missbruks och bostadsproblem att vända sig till de sociala myndigheterna. De avstår i det längsta och blir kanske omhändertagna av s.k. vänliga män som försöker utnyttja deras tjänster. Det här är ett väldigt stort problem. Jag är övertygad om att detta inte är sista gången som vi debatterar den här frågan här i kammaren. Jag blir litet ledsen när Anita Persson säger att socialministern inte hade så mycket att komma med. Om jag minns rätt, hänvisade socialministern i den interpellationsdebatten till kommunernas ansvar. Det är kommunernas ansvar att hjälpa de bostadslösa och se till att de får den hjälp som de behöver. Det är inte alltid som det saknas härbärgen, men kvinnorna söker sig inte dit. Stadsmissionen uträttar ett fantastiskt arbete och är värd allt stöd i världen, både frivilliga bidrag och stöd på annat sätt. Inom Stadsmissionen finns det människor som är engagerade i sina arbetsuppgifter. De ställer upp för de svaga människorna och för dem som behöver stöd. För att åter hänvisa till socialministern kan jag säga att regeringen nu har tillsatt en stor alkoholkommission för att ta upp de alkoholproblem som funnits också under socialdemokraternas regeringstid. Man inriktar sig särskilt på kvinnornas och barnens situation. Dessa frågor jobbar vi nu med i vår utredning. Vi kommer med förslag då vi har hunnit så långt. Jag tycker att det är bra att vi diskuterar dessa frågor, men jag tycker att debatten skall ske under ett visst ansvar. Jag tror att varken Socialdemokraterna eller något annat parti kan slå sig för bröstet och säga att man har gjort det bästa. Om vi kan hjälpas åt över alla partigränser tror jag att vi kan nå ett bra resultat. Det handlar mycket om samhörighet och delaktighet för de människor som är utslagna. Vi skall se till att de får del av samhällets resurser.
Herr talman! Den samstämmighet som finns i utskottet är jag väldigt glad för. Den debatt jag åberopar är den interpellationsdebatt vi hade i våras. Jag tror att de som deltog i den debatten var mycket besvikna över det svar vi fick av socialministern. Jag hoppas att han, när han nu får utskottets samstämmiga betänkande, ser till att påverka sina borgerliga kamrater -- och även en del socialdemokratiska kommunalråd -- så att de gör någonting. Socialborgarrådet i Stockholm är ju folkpartist. Det var t.ex. första gången han var ute och besökte Stadsmissionen. Det är mycket viktigt att han tar sitt ansvar och ställer upp för frivilligorganisationerna och för de sociala myndigheterna här i Stockholm så att de kan verka på ett bra sätt. Jag läste i dag i tidningen Dagen att LP-stiftelsen också är beredd att starta ett härbärge för de hemlösa. Vi har inte tillräckligt med härbärgen. Som det har sagts i denna debatt många, många gånger saknas det härbärgen speciellt för kvinnorna. Jag tror att vi med gemensamma krafter måste stötta de här organisationerna. Det är viktigt att regeringen tar ett ansvar och ser till att någonting händer, och det är Folkpartiet som har de sociala frågorna på sin lott. Visst har Alkoholkommissionen ett mycket viktigt arbete. Vi hörde vid utfrågningen i torsdags i förra veckan att den restriktiva alkoholpolitik vi för är oerhört viktig, också för den sociala verksamheten. Alkoholpolitiken är alltså viktig inte bara från folkhälsosynpunkt, utan även från social synpunkt. Jag hoppas att vi kan hålla fast vid den restriktiva alkoholpolitik vi har för att hjälpa de mest utslagna människorna i vårt samhälle.
Herr talman! Jag tycker fortfarande att det är trist att, som Anita Persson gör, efter ett regeringsskifte genast kasta sig över den nya regeringen och fråga vad den gör. Har Anita Persson aldrig velat fråga den föregående socialdemokratiska regeringen samma sak? Vad gjorde man då? Det här är inte problem som har vuxit till nu. Det här är problem som har funnits under en lång, lång tid. Det har naturligtvis framför allt varit kommunernas ansvar att se till att de här frågorna togs upp och att man försökte lösa dem. De bostadslösa kvinnorna utgör ingen homogen grupp. Tvärtom består den av en rad olika människor med olika behov och krav. Många av de kraven vill de heller inte framföra. De har inte de uttalade behoven. Detta har många gånger bidragit till att det har varit svårt att lösa det hela. Jag är väldigt glad, Anita Persson, att det är Folkpartiet liberalerna som har ansvaret i Socialdepartementet. Jag tror att vi har känslan och instrumenten för att komma till rätta med de här frågorna. Men det måste ske i gemenskap med andra partier, även med Socialdemokraterna. Man vinner inte ett dugg på att strö ut uttalade anklagelser mot ett parti som gör sitt bästa. Det är ganska dumt.
Herr talman! Jag tror att det föreligger en viss missuppfattning i debatten. Jag är också glad åt att det är Folkpartiet som har hand om de sociala frågorna i regeringen. Jag vet att det finns en grupp inom Folkpartiet som har ett stort socialt ansvar. Därför är jag glad åt att det i den borgerliga regeringen är Folkpartiet som har hand om dessa frågor. Men det är också därför som jag blev så besviken över att vi inte fick ut mer av interpellationsdebatten som vi i våras förde med socialministern. Det här är, som Ulla Orring säger, inget nytt problem. Vi har behandlat det i riksdagen flera gånger, men problemet har ökat under de senaste åren. Rapporterna från alla som arbetar med de här frågorna är samstämmiga. Av olika orsaker, som jag sade tidigare, har man fått mindre resurser att röra sig med. I Stockholms kommun t.ex. kör man med resultatenheter inom Socialförvaltningen. Om man ger en missbrukare vård kan det kosta så mycket för förvaltningen att en tjänsteman i stället måste avskedas. Detta är nya problem som har uppstått inom den sociala verksamheten. Vi har inte haft dem tidigare. Jag är glad för det gensvar som vi har fått från utskottet och att vi allesammans tog oss i kragen och åkte ut och informerade oss om den här verksamheten. Vi gjorde det inte bara som enskilda ledamöter i utskottet, utan hela utskottet åkte. Vi var bara här i Stockholm, men problemet är inte bara ett storstadsproblem. Det finns i Karlstad, i Eskilstuna och i Gävle. Jag hoppas att den kartläggning som nu skall göras kommer att ge oss information om hur stort problemet verkligen är, så att vi inte står här och debatterar utan att ha ordentligt på fötterna. Jag är, som sagt var, glad åt att vi över alla partigränser är överens i denna viktiga fråga.
Herr talman! Vi kan aldrig komma ifrån att det yttersta ansvaret ligger hos kommunerna. Det är kommunerna som har ansvaret för att se till att människorna har ett drägligt liv och att de har en bostad. Anita Persson säger att kraven ökar och att det har blivit fler problem. Det är faktiskt sådant som vi inte vet. Gunnar Ågren säger i och för sig i sin rapport att härbärgena sällan är fullbelagda. Jag skulle kunna göra det mycket enkelt för mig genom att säga att det är den ekonomiska politiken under de år som Socialdemokraterna hade regeringsmakten som har lett till att det har blivit fler hemlösa. Men jag vill inte säga det, utan jag hoppas på att vi gemensamt skall kunna lösa dessa problem. Åsikterna och åtgärderna behöver i det här fallet inte vara partiskiljande. Inget parti, inte ens Socialdemokraterna, kan ensamt lösa den här frågan. Det måste vi göra gemensamt. Vi måste göra det som människor genom frivilligt arbete ute i våra kommuner tillsammans med de organisationer som jobbar med detta, och vi måste se till att de får de pengar som de behöver. Det sista är inte minst viktigt.

Herr talman! Jag vill för Ulla Orring understryka att jag också ser detta eniga betänkande från socialutskottet som ett stort steg framåt. Det för denna fråga vidare. Men jag tror inte att den kommer att lösas helt. Varför även jag instämmer i denna kritik mot Bengt Westerberg, som jag tycker är den i regeringen som faktiskt tar sig an dessa frågor på ett bra sätt, är att han, när vi diskuterade denna fråga i våras, inte hade något att komma med annat än att det är kommunerna som har ett ansvar. Vi vet att kommunerna har ett sådant ansvar. Vad jag försökte lyfta fram här, och som andra har lyft fram vid andra tillfällen, är att man måste se längre än så. Då har vi Hyreslagskommitténs förslag, förslaget om en skuldsaneringslag och en del annat som faktiskt skulle kunna föra frågan vidare, och man kan inte hävda att det är kommunernas ansvar att fatta dessa beslut.
Herr talman! Jag trodde att man hade som kutym att inte rikta sig till någon som inte är närvarande. Men jag tar gärna på mig rollen att försvara Bengt Westerberg i detta fall. Det är mycket lätt för mig att göra det. Men jag har inte hört denna interpellationsdebatt, och jag har den därför inte helt klar för mig. Jag har mycket svårt att tro på Eva Zetterbergs kritik i denna fråga. Bengt Westerberg har en mycket stor och stark känsla för de svaga i samhället. Jag hänvisade tidigare till de utredningar som är på gång när det gäller hälso och sjukvården och dessutom Alkoholkommissionen, som enligt sina direktiv särskilt skall ta upp alkoholproblemen för kvinnor och vilka skador som barnen utsätts för. Det kommer att läggas fram förslag om detta. Jag håller med Eva Zetterberg om att denna fråga inte går att lösa på en enda gång. Varför har denna fråga inte lösts under den socialdemokratiska regeringens tid och med Vänstern som samarbetspartner? Då hade ju allt varit gott och väl. Jag tycker att det är på tiden att vi får en sådan skuldsaneringslag som Eva Zetterberg flera gånger har tagit upp här. Jag säger det personligen. Jag jobbar mycket med konsumentfrågorna, och jag vet att många människor har det mycket besvärligt. Om en skuldsaneringslag kom till stånd skulle det vara till lättnad för dessa människor.
Herr talman! Den kritik som jag riktar mot Bengt Westerberg gäller inte honom som person. Jag är alldeles övertygad om och vet att han har ett djupt engagemang i dessa frågor. Jag betvivlar inte det en sekund. Jag anser att han gör allt han kan inom regeringen för att lyfta fram dessa frågor och driva dem framåt. Men den kritik som jag riktar mot Bengt Westerberg är mot honom som representant för regeringen, och det är den som har varit senfärdig med dessa olika förslag. Regeringen hade kunnat fatta en del andra beslut för att skynda på denna process för att åtminstone försöka hejda processen med att fler människor blir bostadslösa, vräkta, osv. Den kritiken får Bengt Westerberg ta på sig som företrädare för regeringen.
Herr talman! Det är väl inte så ofta som Vänsterpartiet kommer med beröm. Jag får väl därför förstå kritiken mot en borgerlig regering -- den ligger liksom i sakens natur. Men jag tillbakavisar å det bestämdaste att regeringen har varit senfärdig. I detta ekonomiska läge med stora budgetunderskott och med tanke på den låt-gåpolitik som har förts under 80-talet, måste man ha pengar för att kunna vidta direkta åtgärder. Det är det som regeringen nu arbetar med. Jag tycker faktiskt att regeringen är på god väg. Sedan får vi hjälpas åt över alla partigränser för att hjälpa de svaga i samhället. Det är en humanitär fråga av högsta vikt.

Herr talman! Jag skall inte störa denna stora enighet i utskottet. Jag tycker att betänkandet är bra. Jag tycker också att det har varit en bra debatt. Jag vill möjligen framföra några erfarenheter från det verkliga livet, som somliga säger att de deltar i, men det gör vi väl alla mer eller mindre. Jag har varit styrelseledamot i Stadsmissionen i Malmö, som nu är försatt i konkurs. I förra veckan var jag inkallad till ett edgångssammanträde, där jag fick redogöra för mina fel och brister. Nu kan man alltid lägga skuldbördor olika. Men det är inte det som jag är så intresserad av i den här debatten. Jag tyckte möjligen att några av de tidigare talarna kanske skulle kunna tala med sina partivänner ute i kommunerna. Som vice ordförande i socialnämnden i Malmö har jag nämligen i åratal föreslagit extra bidrag till Stadsmissionen, med precis de motiveringar som utskottet anger. Kommunalrådet på Maud Ekendahls hemort, som är hennes partivän, har sagt att man aldrig i livet skulle ge dessa extra bidrag, utan bidragen skall minska. Detsamma gäller kommunalarådet på Anita Perssons hemort, som har sagt att man inte vill tillföra några extra bidrag utan i stället skall minska på bidragen. Det är klart att det i dessa sammanhang är svårt att föra en debatt och diskussion och föra fram förslag som sammanfaller med utskottets betänkande. Jag hoppas emellertid att de tidigare talarna ser till att deras partivänner får reda på vad som har sagts i denna debatt. Jag säger inte att jag slår mig för bröstet. Jag vet att det finns brister även hos mina egna partivänner.

Det är visst viktigt med frivillig och ideell verksamhet -- sådan har jag deltagit i, och vi har samlat in pengar, osv -- men denna verksamhet klarar sig aldrig om den inte i slutänden får samhälleligt kommunalt stöd också. När kommunalpolitiker oavsett kulör, för att täcka detta breda spektrum av färgskalan, tvekar, då hänger det inte ihop. Då betyder det nämligen de facto, som i min hemstad och i Ulla Tillanders hemstad, att det som står här och det som Maud Ekendahl säger, att de ideella organisationerna aldrig kan ersättas av offentliga institutioner, händer bl.a. i Malmö i dag och med hjälp av bl.a. Herr talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i detta betänkande, och jag hoppas att debatten förs ut och att vi kan föra den öppnare och så att säga partilösare ute i kommunerna. Det är nämligen där som den verkligen behövs, ute bland de människor som faktiskt behöver pengar och stöd.
Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt. Jag beklagar den situation som råder på Stadsmissionen i Malmö. Jag kommer ju själv från Malmö, men jag flyttade sedan till Södermanland. Jag vet vilket betydelsefullt arbete som Stadsmissionen gör där. Jag tycker alltså att det är beklagligt att det har gått som det har gjort. Jag hoppas att man i Malmö över partigränserna arbetar sig samman och lämnar ett bidrag till Stadsmissionen, så att den kan klara sig. Det finns stora problem i Malmö, både med prostitution och med de bostadslösa. Jag vet att prostitutionsprojektet där har mycket stora problem att klara av sin verksamhet. Som sagt, jag hoppas att man även i Malmö kan gå samman över partigränserna, på samma sätt som vi i dag är beredda att göra i Sveriges riksdag, och ställa upp och hjälpa till, så att man kan lösa dessa problem.
Herr talman! Jag är nöjd med Anita Perssons inlägg, och jag tycker att det var bra. Tonfallet var mycket sympatiskt. Jag hoppas bara att Anita Persson kan slå en signal till sina partivänner och framföra detta till dem även personligen, så att vi får en lättare situation i Malmö.
Herr talman! Det som händer i Malmö är verkligen synd, Olle Schmidt. Ändå måste vi tillstå att frivilligorganisationernas insatser är otroligt viktiga, att det fortfarande finns människor som engagerar sig och samlar in pengar. Kanske går det att hitta ännu fler former för att utvidga den verksamheten. Självklart är det här ett storstadsproblem, ett problem som inte finns på landsbygden. Många människor drar sig till storstäderna. Detta blir därmed en tung börda för de enskilda kommunerna. Jag tänker inte säga att det borde finnas ett särskilt statsbidrag nu när det skall vara en påse pengar till kommunerna. Men det blir tungt för storkommunerna. Om statistiken håller, är t.ex. 60 % av de hemlösa i den här storstadsregionen finländare. Mot den bakgrunden blir det litet lättare att förstå problematiken.
Herr talman! Jo, det är klart, Maud Ekendahl, att man kan säga att det som händer i Malmö är synd. Däremot är det inte så, att jag tycker att det skall föras en detaljdiskussion om förhållandena hos Malmö stadsmission. Men jag kan också bära min del av ansvaret som styrelsemedlem under några års tid. Det är alltså inte det som är poängen. Jag tycker att diskussionen i denna kammare väldigt mycket utgår från vad som händer i Stockholm. Men det finns ju en värld utanför Stockholm. Jag försökte tala om hur det i praktiken ser ut. Ni har förvisso egna erfarenheter. Men det blev helt plötsligt så stor enighet här. Enigheten måste dock ha en reell verkan. Det är först när enigheten når ut till kommunerna som den får en sådan verkan. Då räcker det inte att säga till gubbarna, som jag ofta har träffat: Det är synd att vi inte kan lösa era problem. De här gubbarna behöver ju få hjälp just nu. I det avseendet tycker jag att politiker har väldigt svårt att så att säga lyfta sig. Även vi är präglade av vår egen partifärg, vår egen ideologi. Vi kan inte komma till skott och lösa de akuta problemen. Då blir det som i Malmö. Av olika skäl har det blivit principiella och personliga låsningar. I slutänden kom det att innebära att verksamheten allvarligt försvagades och riskerades. Jag hoppas på en lösning. Jag kan för kammaren meddela att man har ett rekonstruktionssammanträde i kväll för att just se till att de delar av Stadsmissionen som kan överleva får den möjligheten. Jag hoppas på den möjligheten.

Herr talman! Jag begärde ordet närmast för att skingra en eventuell missuppfattning. Maud Ekendahl hävdade tidigare i debatten här -- i varje fall uppfattade jag det nog så -- att Psykiatriutredningen skulle anse att det finns för få institutionsplatser i Sverige. Den uppfattningen har inte Psykiatriutredningen. Tvärtom säger vi att det finns ett ÄDEL-problem även inom psykiatrin. De inventeringar som Psykiatriutredningen har gjort visar att ungefär 3 000--5 000 personer i onödan finns på institution inom psykiatrin på grund av att särskilda boendeformer och särskilt stöd och service utanför mentalsjukhusen inte byggts ut. Däremot har Psykiatriutredningen ställt frågan. Vad hände med de psykiskt störda efter tiden med mentalsjukhusen? Där kan vi se stora brister. Det brister i fråga om myndigheternas gemensamma ansvar. helheten saknas. Man klarar inte bostäder, sysselsättning och omvårdnad. Detta är ett stort problem som man måste ta tag i. Socialutskottet har också sett en del av verkligheten här i Stockholm. Gruppen störda, och då i kombination med drogproblem, far nämligen väldigt illa i dag. Är det någon grupp i sverige som i dag är ordentligt gömd och glömd, är det just gruppen psykiskt störda. Antagligen är det så, att vi har kunnat se de fysiskt handikappade. Dessa handikappade har suttit i sina rullstolar. Deras handikapp har varit synliga för oss andra. Men de psykiskt störda har inte på samma sätt kunnat visa sina ansikten. De har inte alls på motsvarande sätt lyckats med att tala för den egna situationen. Därför beklagar jag att departementet och Ulla Orring inte anslöt sig till utredningens förslag om att bryta ut en del av det vi föreslår om LSS lagstiftningen, så att frågan om gruppen psykiskt störda hade kunnat behandlas i samband med handikappropositionen. Här hade man kunnat göra en insats för att påskynda lösningen av ett problem som vi måste klara, nämligen frågan om de psykiskt stördas situation. Vården, omsorgen och boendet för dessa måste klaras ute i samhället. 7 000 av de psykiskt störda inom sluten vård saknar egen bostad enligt våra inventeringar. Här tror jag att det krävs en hel del solidaritet och också pengar. Folkpartiet, Olle Schmidt, hade kunnat vara med om att här i riksdagen göra en stor insats för kommunerna -- där behövs pengarna verkligen -- genom att inte dra in de 7,5 miljarder kronor som man vill dra in för 1993. Därigenom skulle det kanske ha funnits litet mera pengar kvar i kassan, t.ex. i malmö, för bidrag. men nu signaleras stora neddragningar på den offentliga sidan. Maud Ekendahl, vi är för frivilliginsatser. Men det stora problemet med de psykiskt störda, vilket vi har att ta itu med, kan vi inte klara genom att göra insamlingar. I stället måste vi se till att samhället har en fungerande organisation för det ändamålet. Samtidigt måste staten och kommunerna avsätta pengar, så att det blir möjligt att få ett grepp om den här omfattande problematiken. Avslutningsvis: Jag tror att socialutskottet under åren framöver får försöka att ordentligt hävda solidariteten och kika på om de lagar som stiftats verkligen följs i kommuner och landsting. Vid den hearing som varit om vad som händer med narkomanvården när nedskärningar görs, sade frivilligorganisationerna: Vi är osäkra på om man verkligen följer socialtjänstlagen -- dvs. om det är ekonomin som styr i stället för behoven och lagarna. Här finns alltså litet oroande tecken. Nu går utvecklingen i kommunerna så fort att man knappt hinner tänka igenom vad det är man gör. Köpa-säljsystem införs, och man undrar om de ordentligt stämmer med vad som sägs om det lika människovärdet. Det finns alltså ett behov av att hävda solidariteten och se efter om lagarna följs i kommuner och landsting i dag i samband med de systemförändringar som man är på väg att göra.

Herr talman! Bo Holmberg sade något om vräkningar och att Psykiatriutredningen inte menade det som jag talade om när det gäller psykiskt störda människor. I det betänkande som vi i dag behandlar står det på s. 5: ''I rapporten påtalas också att vräkningar av psykiskt störda är ett ökande problem.'' Jag trodde att det kunde tolkas så, att det fanns psykiskt störda som har vräkts. Vad jag tidigare försökte framhålla var just hur psykiskt störda människor lever. Ångesten kommer på natten. De orkar inte med den delen av natten, som av dem uppfattas som dag. De stör då de kringboende, vilket oftast leder till vräkningar. Vidare har också vi moderater engagerat oss i frågan om de hemlösas problem. Varje parti har ju deklarerat sitt engagemang. Det har vi, som sagt, också gjort. Åtskilliga nätter har vi varit ute på besök på natthärbärgen här i Stockholmstrakten. I samtalen med personalen och kvinnorna där har vi stött på en hel del kvinnor som har psykiska problem och för vilka det inte finns något institutionsboende i dag. Det är den typen av kvinnor som kommer till härbärgena -- om de nu söker sig dit. I annat fall är sådana här kvinnor att betrakta som ''bag ladies''. Jag tycker att det är bra att vi är överens i den här debatten, Bo Holmberg. Jag citerade vad Bo Holmbergs kollega Birgitta Dahl sade för bara åtta månader sedan, dvs. den 10 mars 1992. Det stod i Svenska Dagbladet att antalet hemlösa är baksidan på borgarnas skattesänkningar. Det var det jag ville bemöta i mitt inlägg.
Herr talman! Ja, Maud Ekendahl, det sker vräkningar av psykiskt störda, men det stämmer inte att Psykiatriutredningen har dragit slutsatsen att man skall bygga fler institutionsplatser. Psykiatriutredningens förslag är att man måste lägga en social dimension i botten inom psykiatrin och se till att det finns boende, sociala nätverk och insatser. Det var därför jag begärde ordet för ett klargörande, så att inte Maud Ekendahl skulle tillskriva Psykiatriutredningen uppfattningar som den faktiskt inte har.
Herr talman! Jag har över huvud taget inte påstått att vi skulle bygga fler institutionsplatser. Vad jag påtalade var att det hela varit så ensidigt. När man beslöt att dra ner på antalet institutionsplatser, drog man ner i för snabb takt och med alldeles för många platser. Det är det jag är ledsen över. Det finns en sådan ensidighet i nytänkandet när man inte låter fler platser finnas kvar just för denna kategori människor. Det är kalla fakta. Psykiatriutredningen har kommit fram till att antalet vräkningar på grund av psykisk sjukdom har ökat.
Herr talman! Bo Holmberg talar om Psykiatriutredningen och nämner samtidigt behovet av pengar. Det är ju vad som behövs för att man skall kunna verkställa en hel rad av de bra förslag som Socialdepartementet har tagit fram och vill verkställa. Utskottet har i betänkandet sagt att denna grupps situation har uppmärksammats av Psykiatriutredningen och bör uppmärksammas i den fortsatta beredningen av utredningens förslag, och arbetet är i gång. I min hemstad, där jag kanske bäst känner till läget för psykiatrin, pågår ett decentraliseringsarbete. Man har ordnat dagverksamhet, och det finns många i enskilt boende. Jag tycker att man är på god väg. Det har talats om samhällets organisation. Det hör till socialnämndens uppgifter att vara väl förtrogen med levnadsförhållandena för de människor som bor i kommunen. Kanske gjorde vi fel -- Bo Holmberg, som en gång var civilminister -- när vi slopade de små nämnder som tidigare fanns i kommunerna. Det fanns nykterhetsnämnd, barnavårdsnämnd, familjehjälpsnämnd och andra, där enskilda ledamöter kunde tillföra kunskap och ge nämnden en mer samlad bild än vad många tjänstemän har i dag. Detta bygge är inte färdigt. Det är klart att påfrestningarna nu är särskilt stora när ekonomin både i landet och hos enskilda människor är svag. Detta är, som jag sade tidigare, ett problem som vi får hjälpas åt med. Vi får från alla partier se till att verkligen hjälpa de svaga i samhället. Det är
Herr talman! Jag beklagar, Ulla Orring, att regeringen inte kunde skynda på, så att den delen av Psykiatriutredningen som gällde lagstiftning hade gått ut på remiss och kunnat behandlas samtidigt med åtgärder för de andra handikappgrupperna. Jag är av den uppfattningen att de i dag mest utsatta är de psykiskt störda. Om vi håller oss till Psykiatriutredningen, Ulla Orring, tror jag inte de problem som vi nu kan se, nämligen att man inte klarar av att i samhället ta hand om de psykiskt störda på ett bra sätt, hade kunnat lösas genom att vi haft kvar ett antal nämnder ute i kommunerna. Det stora organisationsproblem vi har pekat på är att kommunerna, landstingen, staten och försäkringskassan i de stora övergripande avseendena inte gemensamt arbetar tillsammans. Det är sektoriseringens baksida. Att landstinget ser till sin sektor, staten och försäkringskassan ser till sin sektor och kommunen ser till sin sektor gör att folkstyret -- regering och riksdag -- inte haft ett samlat grepp om denna problematik. Var och en har suttit i sin sektor. Nu föreslår vi att man skall se sektorsövergripande och på det sättet angripa problemen. Därtill har utredningen pekat på att det psykiska lidandet i Sverige i dag kan minskas samtidigt som vi gör besparingar i samhällsekonomin. Det är det grepp som vi kan ta genom att vi ser sektorsövergripande på frågan. Man bör därför inte dra ut på det hela i onödan, se till att förlänga remisstider eller beredningen i regeringskansliet, utan riksdagen bör så fort som möjligt få ett förslag i en proposition. Då kan vi minska det psykiska lidandet och ohälsan i Sverige och samtidigt göra besparingar i den samlade samhällsekonomin. På vilka andra områden har man en sådan bra kombination att arbeta med som riksdagsledamot?
Herr talman! Eftersom jag inte har suttit i Psykiatriutredningen och inte lusläst varje sida, kan jag inte svara på hur dessa besparingar skall gå till. Det är en fråga som skall handläggas av departementet, och eftersom utredningen är på remiss, kommer den ju tillbaka. Men Bo Holmberg kan aldrig komma ifrån att det också behövs pengar för att åtgärda dessa problem. Det är en stor fråga som vi diskuterar, nämligen de bostadslösas situation. Den ekonomi vi i dag sitter med har åstadkommits under 80-talet av det stora socialdemokratiska partiet, och det är bekymmersamt.
Herr talman! Det är väl något djärvt, Ulla Orring, att i en diskussion med mig om socialpolitiken ta upp frågan om ekonomin och Socialdemokraterna. Vi har faktiskt ett ekonomiskt alternativ som går ut på att man inte skall göra dessa indragningar på 7,5 miljarder för 1993. Ulla Orring sitter i Sveriges riksdag som folkpartist och är därmed med på att göra dessa indragningar. Jag har också ställt frågan till Bengt Westerberg, om han gör bedömingen att man kan fortsätta efter 1993 med indragningar från kommuner och landsting. Det har han svarat nej på. Det skall nu bli oerhört intressant att se vad som framöver kommer att hända med den ekonomiska politiken gentemot kommuner och landsting. Jag tror att Folkpartiet befinner sig i dilemmat att man har bra socialliberala ambitioner inom socialpolitiken och hälso och sjukvården, men att frågan är om man kommer att kunna skrapa ihop de pengar som räcker till de fina talen. Det räcker inte med att man gör stolta och bra deklarationer om att hjälpa utsatta människor. Man måste också upp med plånboken och realisera de fina målsättningarna i praktisk handling. Där har Socialdemokraterna ett annat och bättre ekonomiskt alternativ än vad Folkpartiet och regeringen har.
Herr talman! Det sista som Bo Holmberg nu säger är intressant. Jag hade uppfattat det som att vi i dagarna är på väg att enas om ett gemensamt ekonomiskt alternativ. I finansutskottet har vi i varje fall trott det. Det är intressant att Bo Holmberg säger att dilemmat med den ekonomiska politiken, med indragningar för kommunerna, bara gäller Folkpartiet. Jag har ställt frågan i denna kammare till Hans Gustafsson, och jag har ställt den några gånger i utskottet, men jag har aldrig fått svar: Var tar Socialdemokraterna i annat fall de 7,5 miljarderna från? Indirekt, Bo Holmberg, har ni accepterat detta. Någon gång måste ni ändå komma upp till bevis. Jag vill inte göra en stor sak av detta i så måtto att jag själv tycker att jag har så mycket att slå mig för bröstet för. Det är hårt att dra in dessa 7,5 miljarder. Det sade jag i debatten när beslutet fattades i juni. Bo Holmberg nämnde vad Bengt Westerberg sagt, och han har sagt detta i ännu högre grad. Jag tror att Bo Holmberg skall vara försiktig. I den uppgörelse som vi har träffat -- jag hoppas att den gäller fortfarande -- står det att man i så fall skall finansiera detta på annat sätt. Dessa 7,5 miljarder har ni inte finansierat på något annat sätt. Någon gång måste ni upp till bevis. När det gäller situationen i Malmö, Bo Holmberg, var det inte penningbrist som var orsak till den. Om det hade varit så, hade jag också kunnat ställa upp på detta. Men den fanns även under den socialdemokratiska regeringen då Bo Holmbergs vänner sade nej till stöd av Stadsmissionen och frivilliga organisationer av ideologiska skäl. Det var kanske ännu allvarligare. Sedan håller jag med Bo Holmberg när han är skeptisk inför köp-sälj-systemen. Jag tror att det är en sund inställning. Jag tror att man rusat alldeles för fort i många kommuner i det avseendet.
Herr talman! Jag tyckte att det var litet djärvt att anklaga både socialdemokrater och folkpartister här i salen för att det inte kom tillräckligt med pengar till missionsverksamheten via Malmö kommun, när Folkpartiet självt bidrar till en ekonomisk politik som går ut på att göra indragningar på 7,5 miljarder kronor. I de krisförhandlingar som fördes mellan regeringen och oppositionen hade Socialdemokraterna den uppfattningen att dessa 7,5 miljarder kronor inte skulle dras in. Men på den punkten blev det ingen uppgörelse och inget gehör. Vi har dessutom den uppfattningen att man skall häva skattestoppet mot landets kommuner och landsting. Det strider mot den kommunala självstyrelsen. Det binder på ett olyckligt sätt möjligheterna till lokala initiativ. Inom socialdemokratin uppskattas frivilligorganisationerna. Vi har en folkrörelsetradition. Den kommer vi att hävda och lyfta framåt med stor kraft. Men jag tillhör inte dem som tror att filantroper och frivilliga listinsamlingar kan klara av socialpolitiken framöver. För att göra det måste vi ha en skatt i botten och en ekonomi i botten. Den generella välfärdspolitiken skall beslutas demokratiskt och finansieras över skattsedeln. Till sist gläder det mig att vi har samma uppfattning om köp-sälj-systemen. Här tror jag att man skall göra en ordentlig utvärdering och se vad som händer med människosynen i socialpolitiken när man helt lägger målsättningarna åt sidan och skickar in ekonomer med sina räknesnurrar för att värdera allting i pengar. Stämmer det mot det lika människovärde som är bakgrunden till den sociallagstiftning och sjukvårdslagstiftning som vi har?
Herr talman! Låt mig upprepa vad jag sade. Det var huvudsakligen inte penningbrist i den tidigare situationen i Malmö som gjorde att Socialdemokraterna sade nej till bidrag. Det var andra skäl, bl.a. ideologiska skäl. Det var min poäng. När det gäller dessa 7,5 miljader har jag också läst protokollen, Bo Holmberg. Om man kommer till en uppgörelse och har olika krav -- det hade ju vi och de övriga partierna också -- och inte vinner gehör för det, kan man väl inte några månader efteråt när bläcket på protokollet har torkat, komma och säga att man ville egentligen det här. Vi från vår sida har ju gjort andra kompromisser. Då tycker jag att det är ganska ohederligt, om jag får använda det uttrycket, att försöka ge kommunvärlden intrycket att man egentligen vill ge dem dessa 7,5 miljarder. Bo Holmberg och andra socialdemokrater här i kammaren vet att ni inte har dessa pengar. Ni har i alla fall inte visat upp dem. Jag möter förvirring ute i kommunvärlden även bland socialdemokratiska kommunalråd. Någon sade t.o.m.: ''Var vi med på dessa 7,5 miljarder, eller hur var det? Skall vi vara för dem numera efter krisuppgörelsen?'' En viss information ut till Sverige i stort kanske kan vara bra även i det sammanhanget. När det gäller den ideologiska linjen och stödet för den generella välfärdspolitiken delar jag i stort Bo Holmbergs uppfattning. Jag vill dock säga att man understundom kan läsa gamla socialdemokratiska skrifter för att se att här gick det i vissa sammanhang mycket fel. Yvonne Hirdmans bok Att lägga livet till rätta, tycker jag är en god ideologisk skolning i hur fel man kan tänka och hur väl man vill göra, men hur fel det kan bli. Där tror jag att det finns en klar ideologisk skiljelinje till det liberala synsättet på socialpolitiken. Där kan även människan stärkas. Det behöver inte bara vara samhället. Det är därför jag har engagerat mig i de ideella organisationerna. Jag tror, och har alltid tyckt, att de sociala myndigheterna är bra. De är nödvändiga, men de fyller inte hela funktionen, de fyller inte hela rollen. För vissa människor är myndighetsprägeln för tung. Man vill gå någon annanstans. Där har jag inte alltid känt att jag har varit överens med socialdemokratin.
Herr talman! Låt mig säga till Olle Schmidt att det inte är ohederligt att redovisa våra förhandlingsåtaganden och vart vi vill nå i förhandlingarna. Det är tvärtom korrekt utåt att säga att vi inte vill göra dessa indragningar på 7,5 Olle Schmidt borde ägna större kraft åt att läsa förhandlingsuppgörelsen och titta på hur de olika moderata statsråden gör uttalanden efter uppgörelsen. Det finns ett konsensus när det gäller arbetsrätten, A-kassan och stopp för utförsäljning av statliga företag. Vad säger de ministrar som har dessa ansvarsområden? Jag utgår från att de skall följa överenskommelsen. Men de är ute på galejan och gör en hel del uttalanden som inte stämmer med uppgörelsen. Jag vet, Olle Schmidt, att politiska motståndare ibland älskar att tvinga på mitt parti ett antal ståndpunkter som vi sägs stå för. Jag hävdar bestämt att det finns en folkrörelsetradition inom socialdemokratin. Den ser positivt på frivilliginsatser i folkrörelserna. Vi kommer att bejaka den linjen framöver. Men vi gör oss inga illusioner om att man skall klara grundläggande sociala problem och hälsoproblem genom att springa omkring och göra frivilliginsamlingar. Där får samhället lov att ställa upp med skatt och pengar.

Herr talman! Det är mycket tragiskt att vi i vårt trots allt rika land ändå har så många bostadslösa och utslagna. Som läkare träffar man dem när de kommer till sjukhusen till slut. Detta är alltid en mycket skakande upplevelse. De är så hjälplösa. De är så uppgivna. En vistelse på sjukhus är ju för oss alla något som vi inte ser fram emot. För dem är det en enorm social förbättring av deras situation. Jag kände inget behov av att förlänga den här debatten, när vi nu har blivit eniga om det utmärkta betänkandet från socialutskottet. Jag är litet rädd för att det leder till litet konstruerade motsättningar, men jag hoppas att det inte blir så. Dessa motsättningar finns egentligen inte, och jag hoppas att de blir glömda efter den här debatten. Vi måste använda alla krafter som finns och som vill hjälpa till. Frivilliga organisationer kan inte ersätta samhällets insatser. Jag har försökt att lyssna på debatten, och det är ingen som har påstått detta. Däremot är det min uppfattning att frivilliga organisationer kan tillföra en ny dimension till omhändertagandet av dessa bostadslösa som samhället kanske inte alltid kan klara. Jag har sett samma sak inom sjukvården, där frivilliga krafter kan tillföra en ny dimension. Ensamma och utslagna människor är ett problem för hela landet, men bostadslösa är speciellt ett storstadsproblem över hela världen. Jag hoppas att vi, när vi så småningom får behandlingen av statliga bidrag till kommunerna på vårt bord, skall beakta Stockholms och andra storstäders problem. Där finns större samhällsproblem i detta och många andra avseenden. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet, om vilket vi var eniga i socialutskottet.

Herr talman! I betänkande TU4 är trafikutskottet till stora delar överens om att Trafiksäkerhetsverket skall läggas ned och att vissa uppgifter skall övertas av Vägverket. I ett avseende avviker utskottsmajoriteten från regeringens förslag. Det handlar om att förarprövningen inte bör läggas över på Vägverket. I stället bör regeringen skyndsamt överväga vart förarprövningen skall flyttas. I avvaktan på detta godtas en överföring till Vägverket. Om nu den borgerliga majoritetens förslag i utskottet blir kammarens beslut, hoppas jag verkligen att regeringens överväganden sker skyndsamt, så att alla som berörs av förändringen slipper sväva i ovisshet. Det här berör ju faktiskt många förarprövare på TSV. Redan nu cirkulerar rykten om att förarprövarna skall stanna inom Vägverket tills trafikskolorna är mogna att ta över hela verksamheten. Enligt alla kunniga bedömare i branschen är en absolut förutsättning för en sådan förändring att trafiklärarnas utbildningsstatus först höjs till högskolenivå. Det skulle ta många år och definitivt inte ske skyndsamt, såsom anges i utskottsbetänkandet. Förhoppningen är därför att regeringen snabbt skall komma till skott och fatta ett beslut efter det beslut som kammaren nu skall fatta. I vår första socialdemokratiska reservation anger vi klart var vi vill ha förarprövningen. Den skall inordnas i AB Svensk Bilprovnings organisation. Därmed skapas minst samma samordningsvinster som skulle uppstå vid en anknytning till Vägverket. Dessutom kan servicen förbättras för alla som skall ta körkort med hjälp av att Bilprovningen har en betydligt bättre geografisk spridning. Bilprovningen har i dag ett stationsnät som ger 97 % av kunderna i Sverige tillgång till en station inom ett avstånd av 30 km. Det är med andra ord en mycket bra service för allmänheten, som företaget dessutom är berett att förbättra ytterligare. Tyvärr har Vägverket via hårda strukturrationaliseringar genomdrivit en alltmer centraliserad organisation som främst är avsedd för vägservice och inte för att ge service åt dem som skall ta körkort. Verkets nya organisation innebär också en snabb neddragning av servicen i glesbygden. Ett exempel är neddragningen inom verkets nya produktionsområden. Område Norr omfattar hela norra Sverige, dvs. en tredjedel av landets yta. Områdeskontoret i det produktionsområdet är placerat i södra hörnet, dvs. i Umeå. Det innebär att om t.ex. en Kirunabo vill besöka kontoret får han eller hon resa nära 70 mil enkel resa. Därtill skall noteras den snabba avvecklingen av vägstationer som verket nu genomdriver och som också innebär en serviceförsämring. Om vi skall klara den självklara service som förarprövarna i dag ger till alla dem som vill ta ett körkort, måste denna organisation föras över till I vår andra reservation vill vi att TSV:s registeravdelning inte skall föras över till Vägverket. I stället bör Bilprovningen ta över den verksamheten. Det beror på den bättre geografiska spridningen och de bättre tiderna för öppethållande som företaget har. Därigenom ges både bilhandeln och allmänheten en bättre service. Om registeravdelningen knyts till Bilprovningen i form av ett dotterbolag, kan en samling ske av all registerservice hos en enda aktör, vars verksamhet kan finansieras av registerhållningsavgifter. Vidare vill vi att en särskild trafiksäkerhetsdelegation inrättas och knyts till Kommunikationsdepartementet. Därmed kan en viktig och angelägen politisk förankring ske av trafiksäkerhetsarbetet. Det är viktigt att inriktningen och styrningen av detta arbete inte överlåts till Vägverket. Herr talman! Det är viktigt med en bättre samordning av organisationen av trafiksäkerheten. Men samtidigt är det angeläget att i den förändringen också bevaka att den viktiga servicen till allmänheten bibehålls och utvecklas. Låt oss därför inte bygga upp en byråkratisk koloss på lerfötter genom att föra över alla TSV:s uppgifter till Vägverket. Låt oss i stället dela på gracerna så att Svensk Bilprovning får de uppgifter det företaget är mest lämpat att hantera. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna 1, 2 och 3.

Herr talman! När det gäller förarprövningen och den personal som arbetar där, Sten-Ove Sundström, har jag förstått att förarprövarna är gamla poliser. Det borde vara lämpligt att de snabbt kan gå över till sin gamla arbetsgivare, dvs. Polisen. Den finns väl även i Norrland. Vi i Ny demokrati stödjer regeringspartierna i deras förslag beträffande frågan om trafiksäkerhetsarbetets organisation enligt betänkande 1992/93:TU4. På en punkt tycker vi nydemokrater inte som regeringen, nämligen att förarprövningen inte borde ligga på Vägverket. Den regelskrivande makten skall inte blandas ihop med den exekutiva makten. Förarprövningen skall ligga någon annanstans. När Socialdemokraterna observerade att det förelåg ett tankefel i regeringens proposition och de yrkade på att förarprövningen skulle föras över till en annan myndighet, i det här fallet Svensk Bilprovning, fann jag det följdriktigt att tillstyrka principen i Socialdemokraternas tankesätt. Emellertid är trafikutskottets borgerliga ledamöter mycket pragmatiska, och för att uppnå borgerlig majoritet för hela förslaget tillstyrkte man Nydemokraternas yrkande på att förarprövningen snarast möjligt skall föras över till någon annan myndighet, dock ej Svensk Bilprovning. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till punkterna 1-- Vidare har vi den jättestora frågan om cykel med hjälpmotor. Av någon underlig anledning verkar det bara vara nydemokrater och en och annan moderat som använder den typen av färdmedel. Som en liten reflektion till alla förbudsivrare som vill ha både luftkudde, flytväst och störthjälm för att framföra detta lilla eldrivna fordon kan jag nämna, att en känd forskare säger att den 14 augusti 2126 kommer jorden att träffas av en meteor från rymden. Människan kommer förmodligen, precis som dinosaurierna, att utrotas från jordens yta. Vad vill jag nu säga med denna sedesamma reflektion? Jo, låt oss sluta bråka om hjälmens vara eller icke vara för detta lilla fordon. Vi skall ju i alla fall snart lämna denna jord. Låt oss ha litet roligt så länge det varar, herr talman! Till sist, herr talman, vill jag säga några ord om mom. 34 och färdmedlet GO-PED. Moderaten Charlotte Cederschiöld har väckt en bra motion. Denna GO-PED är ett ettrigt litet fordon, ungefär som den tidigare nämnda lilla eldrivna saken. Men GO-PED har en bensindriven motor. Förmodligen vill Charlotte Cederschiöld ha detta praktiska fordon för att snabbt kunna ta sig från riksdagen till Stadshuset där, som bekant, hennes man arbetar. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer från Ny demokrati, 4, 5, 6, 7 och 8, och i övrigt till hemställan i trafikutskottets betänkande.

Herr talman! Det betänkande vi behandlar i dag bygger på proposition 1992/93:2 om vissa trafiksäkerhetsfrågor. Där finns bl.a. förslag om att I betänkandet behandlar utskottet närmare 50 motioner, vilka alla avstyrks med hänvisning till bl.a. det beredningsarbete som för närvarande pågår inför ett nytt samlat trafiksäkerhetspolitiskt program. I avvaktan på detta föreslår utskottet att organisationsförändringen genomförs med motiveringen att vid vägbyggen och vägunderhåll uppges trafiksäkerheten få en alltmer framträdande roll. Av det skälet är det naturligt att uppgifter rörande trafiksäkerheten överförs på vägverket. Tre motioner har väckts, och åtta reservationer har fogats till betänkandet. Ingen av motionärerna har något att erinra mot att Trafiksäkerhetsverket avvecklas. I motion T4 framhålls vikten av att renodla och tydliggöra de roller som olika aktörer har, och man lyfter fram AB Svensk Bilprovning som lämplig organisation för att ta hand om förarprövningen. Utskottet har, i likhet med vad som sägs i propositionen, uppmärksammat detta och framhåller att en tydlig organisatorisk åtskillnad skall göras. Vidare håller utskottet med motionären om att förarprövningen flyttas från Bilprovning utan anser att regeringen skall redovisa förslag till lösning. Utskottet tillstyrker inte heller förslaget i motion T4 om att föra över registeravdelningen till AB Svensk Bilprovning. Utskottet anser att det är naturligt att i det utvidgade väghållningsansvaret även inrymma ett ansvar för registreringen av de fordon som utnyttjar vägnätet. När det gäller förslaget i motion T4 om att införa en särskild trafiksäkerhetsdelegation som knyts till Kommunikationsdepartementet, är utskottets mening att regeringen redan har det övergripande politiska ansvaret och att inrättandet av ett sådant organ kan medföra att ansvarsfördelningen blir oklar. I motion T2 lyfts barnens särskilda behov fram. Utskottet förutsätter att verksamheten vid Vägverket organiseras på sådant sätt att riksdagens mål uppnås på bästa sätt. Utskottet utgår också från att det aviserade trafiksäkerhetspolitiska programmet även kommer att behandla barnens speciella behov och skydd. Vad gäller motion T3 anser utskottet det naturligt att beslutsunderlaget också innehåller utvärderingar och resultatanalyser av det samlade trafiksäkerhetsarbetet, vidare att den aviserade propositionen om trafiksäkerhetsarbetet uppmärksammar behovet av styrning och uppföljning. Det finns fyra motioner om hastighetsgränserna. De kan sammanfattas med följande. Motionärerna vill antingen höja hastighetsgränserna eller sänka dem. Vidare ställs krav på höjda bötesbelopp eller också på att hastighetsöverträdelser inte skall ses som så kriminella. Utskottet förutsätter att de i motionerna framförda synpunkterna beaktas i det kommande trafiksäkerhetspolitiska programmet. Veteranbilar och hobbyfordon behandlas i ett par motioner, där man lyfter fram behovet av en mer generös dispens från kravet på E-märkning samt en från myndigheterna mer generös inställning till hobbyfordon. Utskottet är av den uppfattningen att hobbyfordonsverksamheten är av betydelse för många människor och har många positiva effekter. Utskottet har också erfarit att frågan om bilhobbyns situation har uppmärksammats i regeringskansliet samt att det pågår ett utredningsarbete för att se över dessa frågor. En rapport förväntas föreligga kring årsskiftet 1992/93. Det har också i en motion riktats kritik mot att cykel med hjälpmotor klassas som moped. I väntan på meteoren får vi avvakta den harmonisering som pågår inom EG, där man även ser över regelverk för enklare mopeder och cyklar med hjälpmotor. Herr talman! Slutligen vill jag ta upp frågan om vänstersväng, som lyfts fram i motion T217. Motionären efterlyser en trafiksäkerhetskampanj för att uppnå förstärkt samarbete i trafiken. Här vill utskottet konstatera att det i och med den nya organisationen är Vägverket som fr.o.m. 1993 har ansvaret för trafiksäkerhetsarbetet. Dessutom har trafikpolisen redan uppmärksammat faran med vänstersväng. Som åtgärder för att bemästra problemet föreslås att polisens övervakningsmetoder liksom andra metoder utvecklas för att minska riskerna. Herr talman!

Herr talman! I mitt anförande beskrev jag den utveckling som sker inom Vägverket när det gäller strukturrationaliseringar, indragning av vägstationer och mycket annat. Samtidigt pekade jag på det som Lars Svensk mycket väl känner till, den fina geografiska spridning som Svensk Jag måste få fråga Lars Svensk: Hur långt skall egentligen en person som vill ta körkort behöva resa för att få köra upp för körkort? Skall han resa 20, 30 eller 50 mil? Vilka krav skall vi ställa på service? Det är dags att börja fundera på det nu, i elfte timmen. Jag antar att Lars Svensk har ett konkret svar på den punkten. Vägverket skall väl ändå inte bygga upp en helt ny organisation för denna verksamhet. Vi känner mycket väl till på vilket sätt Vägverket rationaliserar. Jag ifrågasätter inte att det kan fungera när det gäller att sköta om vägar. Men när det gäller att sköta om förarprövning finns det anledning till omvärdering. Hur ser Lars Svensk på dessa mycket viktiga servicefrågor?
Herr talman! Vi har en samsyn om att förarprövningen inte skall ligga på Vägverket. Socialdemokraterna talar nu om att Svensk Bilprovning är ett lämpligt organ som kan ta hand om förarprövningen. Det är möjligt att det blir så. Men Svensk Bilprovning har varit under utredning, och utredningen är nu ute på remiss. Vi tycker därför att det är olyckligt att i dag förespråka Svensk Bilprovning som organ. Rent generellt finns ett intresse hos alla att man inte skall försvåra för den som vill ta körkort. Jag räknar med att man kommer fram till en lösning som är till de körkortstagandes favör. Ni vill binda verksamheten till Svensk Bilprovning. Vi vill, med tanke på det remissförfarande som pågår, avvakta med att öronmärka institutioner. Det är skillnaden.
Herr talman! Jag vill säga till Lars Svensk att vi politiker inte kan sitta på två stolar samtidigt. Vi måste bestämma oss. Antingen skall verksamheten till Svensk Bilprovning eller också skall den till Vägverket. Jag tycker att Lars Svensk tvekar om vart han och den borgerliga majoriteten är på väg. Som jag sade tidigare är det viktigt att vi redan nu klarar ut detta och ser till att den fina service som i dag finns blir bestående. Då måste vi ta ställning, Jag ställer återigen frågan: Hur långt skall man kunna tänka sig att den som vill ta körkort skall behöva åka för att genomgå testet? Vi vet att verksamheten måste överföras till Svensk Bilprovning, om han skall klara det inom ett rimligt avstånd. Men skall han behöva åka 20, 30 eller ända upp till 50 mil för att genomgå körkortsprov? Det är vad det handlar om konkret. Där måste vi politiker tala klartext. Jag utgår från att Lars Svensk i sitt nästa inlägg gör det. Skall verksamheten överföras till Svensk Bilprovning?
Herr talman! Klartext i detta sammanhang är att vi i dag inte vill ta ställning till Svensk Bilprovning. Vi vill avvakta remissförfarandet. Men i en nära framtid kommer det att klarna hur det blir med verksamheten. Mer kan jag inte säga nu.

Herr talman! 1989 beslutade Trafiksäkerhetsverket att den högsta tillåtna hastigheten på 60 mil motorvägar och motortrafikleder skulle sänkas från 110 km tim. Man anförde då främst miljöskäl för denna åtgärd. Beslutet blev mycket kraftigt kritiserat av motorbranschen och olika motororganisationer men även bland allmänheten. Man förstod inte konsekvensen i att sänka farten från 110 km tim på motorvägar och breda motortrafikleder och samtidigt behålla gränsen 90 km/tim på betydligt sämre vägar. Det var en inkonsekvens som svenska folket i allmänhet och svenska bilister i synnerhet hade mycket svårt att förstå. För att ändra på detta motionerades det i riksdagen. Våren 1991 beslutade en enig riksdag -- jag vill poängtera att det var en enig riksdag -- att man skulle gå tillbaka till det som gällde innan TSV Nu har TSV inte gjort som riksdagen rekommenderade. Man kan utan att överdriva påstå att TSV något har nonchalerat det beslut som överlät på de lokala länsstyrelserna i de län där vägarna finns att avgöra om hastighetsgränserna skulle höjas från 90 till 110 km/tim. Den tillåtna hastigheten höjdes på en del ställen men inte på alla. Det eniga beslutet i riksdagen omfattade samtliga vägar där hastigheten hade sänkts från 110 till 90 km/tim. Det finns anledning att ställa frågan varför inte TSV, i konsekvensens namn, redan vid sitt beslut 1989 frågade efter länsstyrelsens uppfattning i de län där de aktuella vägarna är belägna. Jag har motionerat om det här, och en av motionerna behandlas i det betänkande som kammaren nu har att ta ställning till. Jag tänker inte yrka bifall till motionen, eftersom jag har förstått att ett arbete är på gång i departementet. Jag avvaktar tills vidare resultatet av det arbetet, men skulle det visa sig att regeringen inte tillgodoser de krav som en enig riksdag har ställt upp, finns det alla skäl i världen att återkomma med nya motioner.

Herr talman! Först vill jag instämma i det Sten Andersson i Malmö sade. Det finns anledning att rikta mycket kritik mot dem som inte handlar i enlighet med vad riksdagen har beslutat. Synd bara att Sten Andersson inte står upp för motionen fullt ut. Men vi får väl se vad som händer i framtiden. I motion T421 yrkar Ian Wachtmeister och jag på att det skall införas nya hastighetsgränser som är mera up to date, om man säger så. Vi vill ha 130 km på motorväg, 110 på motortrafikled och resten som förut samt för tung lastbil med och utan släp 90 Nu rasar väl vännerna i trafikutskottet som vill ha miljö och allt det här, men detta är vad den stora allmänheten önskar. Än en gång verkar verkligheten främmande för trafikutskottets ledamöter, att döma av hur vår motion har bemötts. Det är sorgligt att de inte kan tänka litet grand på hur allmänheten reagerar på vad vi gör här. Högsta tillåtna hastighet är i dag 110. För lastbil med släp ligger medelhastigheten på 83 km/tim. Det visar att hastighetsbegränsningarna inte har den acceptans som man önskar. Då kan man fundera litet över vad som är syftet med att hålla de här hastighetsgränserna, och det finns ju många aspekter på det. Utvecklingen går framåt hela tiden vad gäller fordon, vägar osv. 1910, när det var vanligt med hästskjutsar, fanns det de som sade att de vilda bilisterna kör ihjäl folk och att det är väldigt illa. Vi får nog acceptera att inställningen till hastighetsgränserna är ett generationsproblem som växer mer och mer. Vi måste försöka bemästra svårigheterna i stället. Det finns olika vägar att åstadkomma det. Det är inte heller rimligt att skattebetalarna skall betala 20 000, när man inte får utnyttja vägen som det är tänkt. Man skall inte behöva vara kriminell för att man kör på motorvägar och på vägar i största allmänhet. Är myndigheternas tanke bakom hastighetsgränserna litet grand att dra in skatteintäkter och sådana saker? Att hela tiden prata om säkerhet håller inte i alla lägen, tycker vi. En del snackar om miljöfart på 90 km. Jag kan säga som så: Om man kör med 90 km/tim med många av dagens vanligaste bilar, t.ex. Volvo 740 och 240, växlar det mellan treans och fyrans växel hela tiden -- jag talar nu om bilar med automatisk växellåda. Effekten på miljön blir helt motsatt den avsedda. Med många mellanklassbilar uppstår just det problemet, om de har automat. Vad kan man då göra för att få säkrare vägar, samtidigt som man höjer hastigheten? Vi tror att man måste bygga bort problemen i stället för att prata om att sänka farten. Man måste ändra vägarna så att de blir mer up to date, med säkrare på och avfarter och allt sådant där. Vi tror faktiskt inte att folk kommer att köra mer än ca 120 i genomsnitt, även om det skulle tillåtas 130 km/tim. på motorväg. Enligt vår uppfattning kommer ett fåtal att utnyttja möjligheten att köra i högsta tillåtna fart. Vi måste lägga större ansvar på bilisten. Det kan inte vara rimligt att samhället skall ta ansvaret när man är ute och kör, utan det måste vara bilisten som tar ansvar. Man bygger bort trafikfällor när det har hänt olyckor. Vi tycker att det borde gå att se redan när man åker omkring på vägarna att det finns trafikfarliga ställen, och då kan man börja bygga om redan innan det händer olyckor. Det finns alltid resurser efter det att det har hänt en olycka, och det är rätt konstigt. Sedan anser vi att fel hastigheter är en trafikfara. Förarens koncentration delas mellan vägen och radarkontroller, trafipaxer, helikoptrar m.m. Det är inte bra. I motion T217 pekar jag tillsammans med partikamrater på att man måste ta tag i problemen med vägrenskörning och vänstersväng. Omkörningsolyckorna tycker vi till stor del är onödiga. På de flesta 90-vägar går det in tre bilar i bredd, teoretiskt. Finns det vägren, anser vi att man skall samarbeta genom att utnyttja den så mycket man kan. Då får man bort en del av de olyckor som sker i dag. Olyckor i samband med vänstersväng är också till stor del onödiga. Där gäller också att det måste vara mera samarbete och förståelse för vad som händer i trafiken, och det kan man lära sig. Det är detta vi vill påpeka i motionen. Utskottet har skrivit följande: ''Som åtgärder för att bemästra problemet föreslås att polisens övervakningsmetod utvecklas liksom att andra åtgärder vidtas för att minska riskerna.'' Jag undrar vilka åtgärder utskottet syftar på. Eller är det bara svammel? När det gäller den fråga som tagits upp i motion T429, om veteran och hobbyfordon, gömmer sig regeringspartierna bakom utredningen som nu är på gång. Det är väl bra på ett sätt att vänta på den, men vi tycker att man redan nu bör kunna slå till och göra de självklara saker som behöver göras. Det är inte nödvändigt att vänta på en utredning för det. Det är möjligt att utredningen kommer med samma förslag som vi har fört fram i motionen. De kommer säkert att vara aktuella. Vi motionärer pekar på att det skall vara kulturstatus på motorhobbyn. Många ser ned på den och betraktar den som något oseriöst, vilket är helt fel. Det är en mycket bra grej för många ungdomar -- och äldre med för den delen. Vi tycker att myndigheterna bör hjälpa till i stället för stjälpa. Allt för många ungdomar och andra som har hållit på med den här hobbyn har haft ett elände med alla myndigheter som sätter p för allting. Det är både synd och skam i ett sådant samhälle som vårt, som skall kallas för ett fritt land, att man inte skall kunna göra någonting som hobby utan att bli så att säga bemästrad. Den tredje grejen vi för fram är att E-märkningen borde man få dispens för. Jag har hållit på med det här själv och kan ta som exempel ett rattlås på en importerad bil. Vad händer om jag kommer in till bilbesiktningen med det? Jo, det ställs krav att ett intyg för rattlåset skall utfärdas. Jag får åka till ett försäkringsbolag, där man ser på bilen och på rattlåset och säger att det ser bra ut. Sedan skrivs ett intyg, som kostar ett antal hundra kronor. Jag undrar vad detta har med säkerhet att göra och vad som är tanken bakom det här. Reglerna är här inte gjorda för människan som skall leva i samhället, utan snarare tvärtom.
Herr talman! Max Montalvo tar upp en del intressanta aspekter i sitt anförande. Låt mig börja med frågan om hastighetsgränserna. Hastighetsbegränsningarna är ju till för att minska antalet olyckor i trafiken. Om hastighetsbegränsningarna vore så accepterade att bilisterna iakttog de hastighetsgränser som finns, vore det kanske lättare att höja dem till den nivå som vägarna är byggda för. Som Max Montalvo säger överskrider 67 % av bilisterna hastighetsgränserna. De kör, som man säger, med Det här är en attitydfråga. Vi fick bilar och fri fart innan vi blev medvetna om olyckorna. Därför backar vi nu ned hastigheten till en trafiksäker nivå. Det ses då inte som någonting som är till för att skydda oss utan som en pålaga. Man håller hastigheten för att inte bli tagen av polisen. Det här måste vi naturligtvis jobba med, och man ser nu över hastighetsgränserna. Jag har själv den uppfattningen att vi är inkörda på gränserna vid 50, 70, 90 och 110 km i timmen. Det är inarbetat att man åtminstone borde hålla de hastighetsgränserna. Skall det ske en förändring, anser jag att det är skäl att vänta tills vi får en större harmonisering inom EG, och det är vad vi kan vänta oss framöver. Max Montalvo tog också upp frågan om veteranfordonen. Det pågår en utredning om detta, och den beräknas komma med en rapport vid årsskiftet 1992/93. Om utskottet nu skulle kräva en utredning eller ge regeringen något till känna i detta avseende, skulle det i varje fall enligt min uppfattning försena den utredning som nu skall läggas fram. En ny utredning skulle behöva arbeta under en tid framöver. Jag tycker att Max Montalvo och andra veteranbilsentusiaster med tillförsikt kan bida vad som skall hända i framtiden. Jag är övertygad om att det kommer förslag som är till er fördel.
Herr talman! Lars Svensk talar här som om en hastighetsgräns vid 110 km i timmen skulle vara naturlig och inarbetad. Det kanske den är hos Lars Svensk, men jag tror att det flesta som färdas på våra vägar i dag kör rätt differentierat. Jag tror att många tycker att 120 km skulle vara en mera lämplig marschfart. De vanliga bilarna går i dag faktiskt varvtalsmässigt bäst vid 120 kilometers hastighet. Jag anser också att en sådan gräns skulle vara miljövänligare. Vid den hastigheten går bilarna bäst och har den bästa förbränningen. Vi vill ha en hastighetsgräns vid 130 km för att ha en marginal uppåt. Jag tror att det skulle kunna vara bra att ha en deadline vid 130 km i timmen, en gräns som inte skulle få överskridas.
Herr talman! Jag menar att 110 km i timmen är en naturlig gräns, som borde vara inarbetad hos människorna. När man överskrider den överskrider man också samvetsgränsen. Vi minns den debatt som vi förde när hastigheten på en del av våra motorvägar höjdes från 90 till 110 km i timmen. Skall vi ta ett nytt tag i frågan om hastighetsgränserna, anser jag att det bör ske i ett större, samordnat sammanhang. Vi talar här och nu om 120 km i timmen, men det kan också komma förslag till samordningslösningar från annat håll.
Herr talman! Det låter ju bra att det här skall tas upp vid ett annat tillfälle, i ett annat sammanhang osv., men det är en förhalningsteknik. Jag förstår att Lars Svensk menar att vi skall växa i kapp behovet, men jag tycker rent ut sagt att det verkar fegt att inte mer än så lita på bilisternas förmåga. Vad gäller veteranfordon tycker jag att det verkar vara ett underligt system om en motion skulle försena det hela. Varje förslag till lättnad som man kan få igenom borde i stället verka i tidigareläggande riktning. Jag hoppas verkligen att utredningen kommer snart och att den är så pass bra att den är värd att stödja.
Herr talman! Max Montalvo sade att det var synd att jag inte fullt ut försvarade min motion och agerade med den som utgångspunkt. Max Montalvo kanske inte accepterar det här handlingssättet, men det är i alla fall mitt sätt att agera. Jag anser att jag som enskild ledamot i ett parti internt kan driva en viss fråga. Visar det sig att majoriteten i mitt parti har en annan uppfattning, tycker jag inte att jag skall gå ut och säga att alla de andra har fel och jag har rätt. Jag får alltså acceptera en uppfattning som går mig emot, men kan ändå senare driva den linje som jag tycker är riktig. Vi hade i riksdagen en gång ett läge med 174--174 mellan blocken. Jag är inte helt övertygad om att Max Montalvo, om han hade en uppfattning som stred mot partiets, i ett sådant läge skulle stödja sin motion. Att jag inte har följt upp min motion beror också på det faktum att det i dag pågår ett arbete inom departementet. Jag tycker att man bör avvakta resultatet av detta. Herr talman! Max Montalvo misstänkte slutligen att det skulle finnas något fiskalt samband vad gäller parkeringsböter och fortkörningsböter. På den punkten delar jag helt klart hans uppfattning. Kommunerna räknar i sina budgetar in pengar från parkeringsböter. Herr talman! Låt mig till sist säga att jag aldrig kommer att begripa varför en polispatrull kl. 4 en morgon gör fartkontroller på en motorväg. Det kan inte vara bra för trafiksäkerheten.
Herr talman! Jag förstår Sten Andersson i Malmö helt och hållet. Jag tycker att det är mycket bra att han har ställt upp så här långt och säger vad han tycker. Jag får acceptera att det inte går längre än så.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 8 Från socialdemokratiskt håll har vi fogat ett särskilt yttrande till betänkandet. Jag kommer inte att yrka på någon votering i denna fråga. Den borgerliga regeringen har från början intagit en dogmatisk syn på nödvändigheten av att sälja ut statliga företag. Enligt förutvarande planer skulle aktier i statliga företag säljas ut för omkring 10 miljarder kronor per år under en överskådlig tid framöver. Vi socialdemokrater har bestämt avvisat de planerna, och vi gör så även i dag. Staten bör enligt vår mening även fortsättningsvis kunna äga och driva företag inom skilda verksamhetsområden när detta är nödvändigt utifrån samhällsbehov. I dag finns det stora behov av detta. Det sagda innebär inte att vi avvisar berättigade förändringar i det statliga ägandet. Socialdemokraterna och regeringspartierna införs i princip ett moratorium för försäljning av statliga företag. Det är just på grund av att överenskommelsen om moratoriet redovisas i redogörelsen för statliga företag som vi har fogat ett särskilt yttrande till betänkandet. Det är också anledningen till att vi vill nämna det här i debatten, så att det kommer med. Vi vill också att de borgerliga representanterna i utskottet redovisar sin syn på denna fråga. Vi har från början efterlyst att förvaltningsbolaget Fortia skall vara kvar. Det är nu tyvärr avvecklat. Vi ser i dag en utveckling, som i och för sig har många inriktningar och som den borgerliga regeringen med näringsminister Per Westerberg i spetsen egentligen inte har tänkt sig. Vi har i det här landet en stor, omfattande industrikris, och det är nu inte lämpligt att sälja företag. Det har vi påpekat från början. Samtidigt försöker i varje fall en del av regeringens företrädare bortse från det moratorium som finns. Det förekommer inom de statliga företagen vissa mindre affärer, som man egentligen borde diskutera om de inte skulle tas upp till överläggningar. Senast i går hade jag här i kammaren en diskussion med näringsminister Per Westerberg om Cityvarvet i Göteborg. Vi är medvetna om att det förekommer andra diskussioner om delar av Celcius företagsgrupp. Dessa eller andelar i andra väsentliga företag kanske skall säljas ut. Det är egentligen i den här frågan som jag tycker att det skulle vara intressant att få höra vilken uppfattning de borgerliga representanterna i utskottet har. Hur skall vi förfara med den här typen av verksamheter, som kanske inte utgör hela företag men väsentliga delar, såsom Cityvarvet och delar i både Celcius och andra statliga företag? Vi tycker att vi skall ha en diskussion om de här affärerna. Det handlar om hundratals jobb, och det handlar om företag som kanske försvinner ur Sverige under en industrikris och som kanske, om vi inte håller kvar dem i dag, aldrig kommer igen. Det vi skulle behöva i dag är en framåtsyftande industripolitik från den borgerliga regeringen, en politik som ser till att vi klarar företagen för framtiden.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande NU8 innefattar en redogörelse för de statliga företagens verksamhet. Redogörelsen beskriver företagens verksamhet och resultaträkning, i huvudsak byggd på årsredovisningar för resp. företag. Givetvis har också direkt information lämnats till Utskottet har granskat regeringens skrivelse och föreslår att den läggs till handlingarna utan ytterligare åtgärd.

Först säger man att fortsatta överväganden skall föregås av överläggningar, och sedan säger man att det statliga ägandet skall kvarstå. Tydligen menar man att man skall gå in i överläggningar med en låst position. På annat sätt kan jag inte uppfatta det här. Utskottsmajoriteten är fortfarande av den uppfattningen att de statliga företagen skall försäljas. Moratoriet är en mer eller mindre påtvingad konsekvens av en krisuppgörelse, som dock är en i tid begränsad parentes. Ingångna och påbörjade avtal skall fullföljas. Förberedelser för privatiseringen fortsätter. Samråd skall dock ske. Samrådet innebär inte definitivt stopp för försäljning av statliga företag. Jag kan i och för sig förstå Socialdemokraternas ståndpunkt i den här frågan, eftersom Socialdemokraterna alltid sett statligt ägande som höjden av trygghet. Det är inte så längre. Överallt i vår omvärld pågår privatisering av statliga företag, oavsett vilken färg regimen har. Det är snart bara Socialdemokraterna i Sverige som tar varje tillfälle i akt till att bibehålla statligt ägda företag.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
Herr talman! Det är ju inte alls så att det är vi Socialdemokrater som har förstatligat ett stort antal företag under våra regeringsperioder, åtminstone inte så långt tillbaka som jag kan överblicka, dvs. under 1960-, 1970 och 1980-talen. Om vi synar de åren kan vi tvärtom se att det är de borgerliga regeringarna som har förstatligat företag. Det är de väl i färd med att göra i dag också; titta t.ex. på vad som händer inom bankerna. På det området har vi ingen dogmatiskt syn. Det har däremot näringsministern. Trots att vi nu har det här moratoriet har näringsministern, åtminstone enligt massmedia den här veckan, sagt att arbetet med utförsäljningen av ett antal företag pågår för fullt och att det skall göras inom några månader. Detta utan att det har skett något samråd med Socialdemokraterna så som det är uppgjort i överenskommelsen. Det kan väl inte vara vettigt? Det skulle vara intressant att höra vad utskottsmajoritetens företrädare har att säga i den här frågan.
Herr talman! Bo Finnkvist försöker göra gällande att det skulle vara borgerliga partier som vill ha ett statligt ägande. Alla känner till den ideologiska skillnaden, så det behöver vi kanske inte tala så mycket om. När det gäller det som har varit aktuellt den här veckan känner jag inte till alla de företag där man har förberett en privatisering. Däremot vet jag att förberedelserna skulle fortsätta. Det innebär givetvis att samråd kommer att ske. Jag kan inte tänka mig att någon vill gå ifrån den överenskommelsen. Däremot var en del förhandlingar redan påbörjade. Det står klart i det protokoll där uppgörelsen redovisas att man skulle fullfölja redan ingångna och påbörjade avtal.
Herr talman! Jag har aldrig påstått att de borgerliga partierna vill förstatliga företagen, men tyvärr är det så när de borgerliga får makten i Sverige, att de driver en sådan näringspolitik att man måste förstatliga företag. Däremot har vi Socialdemokrater lyckats driva en sådan näringspolitik att företagen kan leva ett helt annat liv.
Herr talman! Det är ju, Bo Finnkvist, på grund av den politik som fördes under 1980-talet som det har blivit som det är. Det är därför som det kanske kan bli så att staten måste gå in i fler företag. Jag hoppas att vi slipper det.
Herr talman! Det är väldigt svårt att påstå att de bekymmer som finns i svenska företag i dag enbart kan härledas till 1980-talet. Det finns ju även utländska företag. Nu har de borgerliga haft makten här i landet över ett år. Det skall bli intressant att höra hur länge man kan göra så här. Det blir mindre och mindre trovärdigt för varje gång man uttalar sig på det här sättet. Svenska företag mådde faktiskt ganska bra när Socialdemokraterna satt i regeringsställning.
Herr talman! Under hela 1980-talet har skatter och avgifter -- energiskatter, arbetsgivaravgifter och alla andra skatter -- lagts på företagandet och näringslivet i Sverige. Om inte den borgerliga regeringen redan första året hade sett till att vi fick ner bl.a. energiskatterna -- vilket gjorde tre till fyra miljarder -- plus att man gjorde andra skattesänkningar hade det varit ännu värre i dag. Nu ser vi ändå en möjlighet och ett ljus i tunneln. Det kunde man inte under Socialdemokraternas avslutande regeringsperiod.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig för det första om biståndsbudgeten kommer att omfatta andra insatser än bistånd till u-länder, för det andra vilka biståndsanslag regeringen uppdragit åt SIDA att skära ned och för det tredje om även andra biståndsorgan än SIDA beordrats skära i sina anslag, exempelvis om biståndsmyndigheten BITS beordrats skära ned u-krediterna. Herr talman! Jag vill inledningsvis tacka Bertil Måbrink för att han ställt dessa frågor. På så sätt får jag en möjlighet att lägga till rätta en del missförstånd och feltolkningar i massmedia. Först vill jag klargöra att de besparingar som vi tvingats göra på det svenska biståndet, i enlighet med den proposition som presenterats för riksdagen den 20 oktober, inte berör biståndsbudgeten för innevarande budgetår. Detta budgetår, dvs. 1992/93, uppgår biståndsbudgeten till 14 460 000 000 kr. Från detta skall vi nästa år spara 1 500 000 000 kr., vilket alltså ger en biståndsbudget på 12 960 000 000 kr. för 1993/94. Tyvärr pekar prognoserna mot att Sveriges BNI minskar 1993. Om vi, som tidigare, skulle avsätta En halv miljard, av de 1,5 miljarder som krispaketet innebär, skulle biståndet alltså i vilket fall minskats med. De strukturella problemen i svensk ekonomi är mycket stora. För att skapa förutsättningar för en långsiktigt sund ekonomi har denna höst en del smärtsamma åtgärder varit nödvändiga. Vi har med de s.k. krispaketen tagit mycket viktiga steg i riktning mot att angripa problemen med budgetunderskottet och sanera svensk ekonomi i grunden. I denna situation har det varit oundvikligt att även bistånd till u-länderna fått bära en del av bördan. Under förhandlingarnas gång har alla möjligheter till besparingar undersökts och betydligt större belopp än vad som slutligen blev Det är utomordentligt viktigt att vi får svensk ekonomi på fötter och därmed står bättre rustade för att så småningom möta en konjunkturuppgång och få fart på tillväxten i ekonomin. I ett rikt privilegierat land som Sverige har vi råd att ge ett generöst bistånd. Min fasta övertygelse är att de ekonomiska förutsättningarna snart skall ge Sverige möjlighet att återigen avsätta 1 % av BNI för bistånd till u-länderna. Detta är regeringens målsättning, vilket också understryks i regeringsförklaringen. Jag vill i detta sammanhang påminna om att Sverige även fortsättningsvis kommer att tillhöra den grupp om fyra länder som ger mest bistånd mätt i andel av BNI. Vi ligger med drygt 0,9 % av BNI till bistånd efter nedskärningar fortfarande långt över FN:s mål om minst 0,7 %. Financial Times skrivit att den svenska nedskärningen hade samma symbolvärde som Berlinmurens fall. Inte utan stolthet läser jag som biståndsminister sådana liknelser. Det ger bevis på den stora respekt man utomlands, i det internationella samfundet, har för Sveriges bistånd. Denna respekt gäller inte bara volymen utan kanske i lika hög grad kvaliteten på svenskt bistånd. Icke desto mindre är nog både Financial Times och jag överens om att den epokgörande händelsen med Berlinmurens fall har en annan plats i världshistorien än marginella och temporära neddragningar av det svenska biståndet. Det visar dock på att symbolvärdet med en biståndsvilja som omsätts i handling, i enlighet med svensk tradition, är enormt viktigt. Vi närmar oss alltmer slutet på en period av intensivt budgetarbete i regeringskansliet. Regeringens förslag till fördelningen av medel inom biståndsramen, och hur besparingarna skall fördelas, kommer i vanlig ordning att presenteras för riksdagen i budgetpropositionen i januari. Redan nu kan jag dock ge några kommentarer om utgångspunkterna för våra prioriteringar. Vi har i år tvingats att skära ned i redan pågående och etablerat bistånd. Det är ett grannlaga och svårt arbete. Det som under lång tid med stor möda byggts upp i form av förtroenden och mycket långsiktigt utvecklingssamarbete får inte, i en situation som denna, raseras på grund av kortsiktiga besparingar. Styrkan i det svenska biståndet ligger i långsiktigheten och den mångfasetterade helheten av kompletterande insatser och kanaler. Därmed inte sagt att alla biståndsinsatser alltid varit optimala. Flera års biståndsarbete har gett oss viktiga lärdomar. Det är framför allt dessa lärdomar och den samlade biståndserfarenheten som jag vid arbetet med nedskärningar har lutat mig mot. Under hela hösten har jag varit i kontakt med cheferna för de svenska biståndsmyndigheterna. I god och konstruktiv anda har vi diskuterat hur besparingarna bäst kan utföras. SIDA, som ensamt ansvarar för att förmedla drygt hälften av det svenska biståndet, har på min uppmaning, när det stod klart att nedskärningar var ett måste, kompletterat sin anslagsframställning och givit förslag till besparingsområden. Målet för det svenska biståndet är och förblir att stödja de allra fattigaste och mest utsatta grupperna i världen. Den miljö i vilken biståndet skall verka måste därför vara sådan, att biståndet kan ges effektivt sätt och därmed göra mesta möjliga nytta. För mig är det därför självklart att stödja länder där det finns en respekt för mänskliga rättigheter, där de demokratiska spelreglerna fått fast grogrund, där det ekonomiska systemet ger möjlighet till tillväxt i ekonomin, där en fungerande förvaltning motverkar korruption och där en ansvarsfull ledning förvaltar landets resurser på ett förtroendeingivande sätt, t.ex. inte spenderar en oproportionerligt stor del av budgeten på militärutgifter. Inte bara länder som redan uppnått dessa mål utan i lika hög grad de som bevisligen tar steg i denna riktning bör, enligt mitt förmenande, få stöd i form av bistånd. Katastroferna ute i världen har tyvärr inte visat minsta tecken till att minska i omfattning -- tvärtom. På Afrikas Horn, i södra Afrika, Kambodja och i det forna Jugoslavien fordras massiva insatser för att rädda människor från krig och undergång. Jag har därför förordat att de medel för olika typer av katastrofinsatser som avsätts inom biståndsbudgeten skall vara kvar på oförändrad nivå i förhållande till innevarande år. Detsamma gäller det bistånd som kanaliseras via enskilda organisationer. I ett skede där behoven av biståndsinsatser bara ökar, samtidigt som vi tvingas skära ned biståndsbudgeten, är det av yttersta vikt, som jag redan tidigare nämnde, att värna om biståndet till de allra fattigaste. De enskilda organisationerna har genom sitt arbetssätt och sina kontakter i u-länderna en alldeles speciell möjlighet att nå ut till de mest utsatta grupperna. Jag vill här också ta tillfället i akt och bemöta Bertil är den utan jämförelse största och viktigaste kanalen för bistånd till de fattigaste u-länderna. Den fastslagna prioriteringen för IDA:s verksamhet under 90-talet är att bekämpa fattigdomen, dels genom att förbättra de fattigas tillgång på utbildning och hälsovård dels genom att öka deras sysselsättningsmöjligheter. Vad beträffar Östeuropabiståndet kommer regeringen föreslå att det finansieras, liksom innevarande budgetår, med en egen ram. Detta bistånd kommer alltså inte att räknas in i biståndsramen om 12 960 000 000 kr. Slutligen vill jag klargöra för Bertil Måbrink att jag helhjärtat stödjer många av FN:s insatser i det forna Jugoslavien. Det sker redan detta budgetår, och i det fall det blir aktuellt med humanitära, civila insatser även kommande budgetår, kommer jag att pröva dessa i positiv anda. Militära FN-insatser i området har inte finansierats via biståndsanslaget, och min mening är att detta inte heller i framtiden skall ske.
Herr talman! Jag tackar biståndsministern för svaret. Biståndsministern säger ingenting i sitt svar om vilka direktiv han givit för nedskärningarna. Blir de salamimetoden eller kommer hela bitar att opereras bort, och blir det i så fall importstödet eller olika projekt? Biståndministern säger ingenting om hur mycket SIDA skall skära ner. Enligt pressuppgifter handlar det om drygt en miljard mindre än vad SIDA äskade, eller drygt 13 %. Det är pressuppgifter från Development Today nr 20 1992. Samma källa uppger att SIDA i en skrivelse till regeringen skulle ha föreslagit att endast 8,5 % skall skäras på deras budget och att större nedskärningar görs på det multilaterala biståndet, BITS, SWEDCORP och SAREC. Är dessa uppgifter riktiga? Min fråga i interpellationen om t.ex. BITS fått direktiv att skära ner på u-krediterna har biståndsministern inte besvarat. Biståndsministern säger att målet är att stödja de allra fattigaste, att stödja länder där det finns respekt för de mänskliga rättigheterna och länder som inte spenderar oproportioneligt stor del av budgeten på militärutgifter. Sedan tänker tydligen biståndsministern skära ner biståndet till länder som minskat sina militärutgifter, t.ex. Angola, Tanzania, Bangladesh och Vietnam. Tystnaden om u-krediterna skall tydligen tolkas så, att BITS skall få fortsätta att använda biståndspengar till högrustande länder som Marocko, Pakistan och Kina. Det är länder som dessutom grovt kränker de mänskliga rättigheterna. Ett annat land som kränker de mänskliga rättigheterna är Tunisien. Även de får ju som bekant u-krediter. Det skulle vara intressant att få några kommentarer på dessa områden. Man skall tydligen också skära ner 11,5 % av anslaget till familjeplaneringen, trots att SIDA har föreslagit en ökning. Det är södra Afrika som förlorar på nedskärningen av biståndet. Det är precis samma tendens som kunde ses i regeringens biståndsbudget i januari. De sammanlagda nedskärningarna från januari och oktober blir t.ex. för Moçambique 110 miljoner och för Tanzania 95 miljoner. Vietnam, som nu äntligen visar att de skall försöka att respektera de mänskliga rättigheterna och som har lagt om den ekonomiska politiken, kommer budgetåret 92 92. Detta rimmar mycket dåligt med vad biståndsministern står och säger här, och även har sagt i andra sammanhang, nämligen att det är de fattigaste, de som respekterar de mänskliga rättigheterna och de som skär ner sina militärbudgetar som vi skall satsa på. De skall inte drabbas, men det är ju de som drabbas. Kina och de andra länder som fortfarande grovt bryter mot de mänskliga rättigheterna drabbas inte. Det har inte hänt någonting i Kina sedan massakern på Himmelska fridens torg, när det gäller förbättringar av de mänskliga rättigheterna. Jag har sagt det många gånger tidigare. Den regim som sitter i Kina är lika stora förbrytare i dag som de var då. Men de skall likväl ha biståndspengar. Hur kan biståndsministern få detta att gå ihop? Att säga vackra saker är tydligen en sak, men i praktiken sker något helt annat. Sedan tror jag att biståndsministern säger i interpellationssvaret att man inte skall skära ner biståndet till enskilda organisationer. Det är naturligtvis bra. Men den summan har ju ökat, vilket bl.a. SIDA ville i sina äskanden. Detta är några frågor som jag tycker att det krävs svar på. Var är det man skall skära när det gäller biståndet? Vilka är det som också i praktiken skall prioriteras? Jag kan visa exempel efter exempel på att det finns en motsättning mellan vad som sägs här i talarstolen och hur man sedan i praktiken tillämpar den här politiken. Biståndsministern säger i början av sitt svar att han är tacksam över att jag har tagit upp de här frågorna. Jag tycker att det är viktigt att vi diskuterar dem, inte minst med tanke på massmedias sätt att presentera dem. Biståndsministern vill skingra en mängd missuppfattningar. Det kanske skulle vara bra om vi fick veta vem det var som föreslog en ännu större nedskärning av biståndsbudgeten. Det har ju talats om 3--4 miljarder. Det vore kanske bra om biståndsministern också skapade klarhet i den frågan. Nu bollas det mellan att det skulle vara Socialdemokraterna, vilket jag har oerhört svårt att tro, och Moderaterna. Det kanske skulle vara bra om biståndsministern, med tanke på kommande regeringskonstellationer i det här huset, talade om vem det var som i förhandlingarna yrkade på att man skulle mer än fördubbla nedskärningarna av biståndet.
Herr talman! Sverige befinner sig i den djupaste ekonomiska lågkonjunkturen sedan 30-talet. Fler och fler ställs utanför den svenska arbetsmarknaden. Antalet varsel och konkurser har stigit och är efter svenska mått oerhört höga. Räntorna sjunker inte trots ekonomiska och finansiella åtgärder. Produktionen är fallande och budgetunderskottet galopperande. För att återställa svensk ekonomi krävs omfattande och genomgripande åtgärder som vi alla kommer att uppleva som mycket smärtsamma. När Socialdemokraterna tillsammans med regeringen samlades kring de två krispaketen, var det utifrån ett gemensamt ansvarstagande för nationen. Besparingsåtgärderna och inkomstförstärkningarna var nödvändiga för att försvara den svenska kronan. Vi har nu facit i hand och vet att i så måtto lyckades vi inte. Den fasta kronkursen kunde inte räddas. Den faktiska devalveringen kommer att ytterligare urholka biståndsvolymen. Men detta misslyckande betyder ju inte att vi socialdemokrater kan gå ifrån en politisk överenskommelse som hade som syfte att återställa den djupt sargade svenska ekonomin. Det syftet är alltjämt lika aktuellt. Vi har tyvärr nödgats skära i sektorer och anslag som vi helst hade velat freda. Ett sådant anslag är biståndet. Men i den akuta situation som landet befinner sig i, måste alla sektorer bidra med besparingar. Därför enades Socialdemokraterna och regeringen om nedskärningar på 1,5 miljarder kronor av biståndsbudgeten. Vi tvingades fatta beslut som vi naturligtvis inte gillar i grunden. Den negativa ekonomiska trend som vår ekonomi hamnat i måste bromsas upp och den måste brytas. Generellt betyder fallande bruttonationalinkomster nämligen att biståndet minskar, eftersom biståndsvolymen är relaterad till vår samlade BNI. Utan inhemska ekonomiska åtgärder skulle biståndsanslaget alltså hamna i ett svart hål och urholkas ytterligare. Krispaketens beska medicin skall leda till ekonomiskt tillfrisknande och till att den fallande BNI:n vänds i positiv riktning. Reaktionerna på nedskärningarna lät inte vänta på sig. Internationell press, mottagarländer, multilaterala biståndsorgan, svenska enskilda organisationer och alla biståndets vänner reagerade med oro och förvåning. Sverige hade ju intagit en ledande ställning som biståndsgivare. Sverige hade i handling visat solidaritet med de fattigaste i de fattiga länderna. Hur skulle man tolka dessa nya signaler? Var de ett uttryck för förändrad svensk utrikespolitik? Var de ett uttryck för hårdnande, mer egoistiska attityder när arbetslöshet och ekonomisk kris drabbar landet? Frågetecknen hopade sig och vi som arbetar med biståndspolitik, har alla mött de här frågorna. Därför är det för det första nödvändigt att med all tänkbar tydlighet klargöra att nedskärningarna är tillfälliga. Nedskärningarna är en del av ett ekonomiskt återhämtningsprogram som har till syfte att stärka svensk ekonomi, dvs. på sikt stärka biståndsanslaget, inte försvaga det. För det andra är det nödvändigt att vi ställer oss frågan: Hur upprätthåller vi en hög biståndsvilja hos det svenska folket? Det finns just nu attityder och värderingar i det svenska samhället som tyder på att man vill urholka och underminera medkänsla och solidaritet med tredje världens människor. Herr talman! Vi socialdemokrater avser att med all kraft verka för att enprocentsmålet återställs. Men kommer den borgerliga regeringen att göra det? Jag finner i biståndsministerns svar något svävande formuleringar, och jag vill gärna nu få bekräftat från den borgerliga regeringens sida att det också för den handlar om en tillfällig nedskärning.

Herr talman! Också jag vill instämma med dem som här tidigare i debatten har fört fram det olyckliga i att vi är tvungna att dra ner på biståndet och tillfälligt överge enprocentsmålet. Jag hoppas verkligen att detta skall vara bara tillfälligt och att vi snart skall komma tillbaks till 1 % av BNI. Det är något som Folkpartiet länge har strävat efter och som kunde uppnås under en borgerlig regering. Jag tycker att vi så snart som möjligt måste återkomma till detta. Nu säger Alf Svensson i sitt svar att neddragningen är av tillfällig art. Jag tar fasta på att det verkligen är så. Vi i Folkpartiet är, som sagt, mycket bekymrade över att man tvingas skära ned biståndet, inte minst nu när klyftorna mellan fattiga och rika länder ökar snarare än minskar. Även om vi har ekonomisk kris här, är det mycket värre i andra länder, med helt andra omständigheter. När det gäller nedskärningen på 1 1/2 miljard vill jag också säga att biståndsmedlen har minskat i värde i och med att kronan nu har börjat flyta. Det är en tillkommande komplikation när det gäller biståndet till de fattiga länderna. Jag vet inte om regeringen föreslår någon kompensation i det fallet. Det drabbar, som sagt, de fattigaste. Jag vill också begagna tillfället att stryka under att vi i den svenska biståndsgivningen måste se till hur de mänskliga rättigheterna upprätthålls i våra mottagarländer. Jag har t.ex. helt nyligen haft en debatt med Alf Svensson om Indonesien och Nordiska Investeringsbanken. Också på andra vägar har Sverige givit bistånd till Indonesien. Det var förra året visserligen inte några större summor, men jag tycker inte att vi skall ge bistånd till länder där man grovt bryter mot de mänskliga rättigheterna.
Herr talman! Jag kände inte riktigt igen Bertil Måbrink i dag. Han höjde rösten så väldigt. Jag vet inte riktigt vad det berodde på. Det är ju ändå så att hur jag än vänder och vrider mig, Bertil Måbrink, har jag till uppgift att spara 1 500 miljoner kronor. Någonstans måste det ju skäras ned. Det är en svindlande hög summa. Det finns ingen möjlighet för mig att lägga fram en budget där man inte någonstans gör neddragningar för att klara detta. Hela inriktningen på den verksamhet som jag är ytterst ansvarig för är ju att hjälpa de sämst ställda. Jag tycker att man har farit åtminstone något vilse, om man menar att det som BITS sysslar med och u-krediter aldrig har att göra något med de sämst ställda på södra halvklotet. Låt mig t.ex. ställa frågan: Om BITS hjälper de fattiga i Etiopien att få energi, skulle det inte vara till gagn för de fattiga? Vidare vet ju Bertil Måbrink väl så bra som jag, utifrån sin långa parlamentariska erfarenhet, att jag inte nu kan börja diskutera budgeten här. Vi kan inte gå igenom områdena departement för departement. De olika landramarna får vi väl debattera när budgeten är presenterad och vi har den i handen. Jag kan naturligtvis i mångt och mycket beundra alla dem som har källor inne i departementen och lyckas skaffa sig den ena faktiska uppgiften efter den andra. Ibland stämmer de dessutom. Alla vi som hittills har debatterat landramarna vet att de inte -- förstå mig rätt -- säger hela sanningen om vad vi gör för att hjälpa ett mottagarland. Därmed vill jag naturligtvis inte bortse från eller nonchalera landramarnas betydelse. Jag trodde att det framgick med litet större tydlighet än vad som tydligen uppfattades att katastrofanslag och anslag till enskilda organisationer inte minskar. Det innebär att man i stället för en nedskärning tvärs över får ta litet mera på andra håll. Dessutom försöker vi, herr talman, efter bästa förmåga, väl medvetna om att vi inte klarar detta på ett absolut objektivt sätt, använda de kriterier som vi har lagt fast, bl.a. kriteriet om mänskliga frioch rättigheter. Jag håller med om att det finns ofantligt mycket övrigt att önska. Jag är dock av och till förvånad över att just vissa länder lyfts fram. Jag fick nästan en känsla av att Bertil Måbrink lever i den föreställningen att allt i Vietnam är frid och fröjd när det gäller mänskliga rättigheter. Låt mig säga att så inte är fallet. Men i det avseendet fanns såvitt jag förstod ingen restriktivitet från Bertil Jag menar att man måste sträva efter att påverka så långt görligt är för att utvecklingen så sakteliga -- det är säkert det som det handlar om -- skall börja gå åt rätt håll. Jag tror fortfarande, herr talman, på idén att det är bättre att ha ett fönster öppet än att bomma till alla kontaktvägar mot de länder där människorna terroriseras av sina totalitära regimer. Jag tackar Kristina Svensson för hennes anförande. Jag tyckte att det låg mycket av sanning och klokskap i det. Jag kan försäkra -- och det vill jag säga också till Ingela Mårtensson -- att jag skall göra mitt yttersta för att vi så snart som möjligt skall vara tillbaka på 1 % av BNI. Det ligger i mitt intresse, och jag kan deklarera att anledningen till att jag har satt mig just på den här ministerposten är att jag personligen är engagerad i frågorna. Jag hoppas att det vid något enstaka tillfälle också framgår. Jag har naturligtvis inte någon majoritetsposition i dessa frågor, men det står i regeringsförklaringen, som ändå de fyra regeringspartierna har ställt sig bakom, att vi så snart som möjligt skall nå tillbaka till enprocentsmålet igen. Jag vet att jag har stöd från flera partier -- jag hoppas från alla, inkl. oppositionspartierna -- i det avseendet, så det bör vi väl klara.
Herr talman! Ja, jag är upprörd över hur man nu går till väga när det gäller att klara ett stort budgetunderskott. Då är det återigen de fattiga i tredje världen som skall vara med om att betala våra försyndelser. Jag är oerhört upprörd över detta, Alf Svensson, och därför kanske jag också höjer rösten. Det skadar inte att man höjer rösten även här i kammaren någon gång och ryter till mot sådana här enorma orättvisor. Jag har inte försvarat Vietnam och friförklarat dess regim i frågan om respekt för de mänskliga rättigheterna. Jag vill dock påstå, och det har också Alf Svensson själv sagt, att man i Vietnam nu ändå gör allvarliga försök att komma till rätta med brotten och göra upp med sina felaktigheter på det här området. Det är det som jag håller regimen räkning för. Men det innebär inte att man skall sluta att ha ögonen på dess företrädare och att ställa krav på dem. Det skall vi fortsätta med. Låt mig t.ex. göra en jämförelse med Kina. Kina har inte visat några som helst motsvarande ambitioner, men ändå får landet bistånd. Det kan låta bra att vi måste ha en fot inne i landet för att bättre kunna bevaka vad som händer där. Det kan finnas fall där det skulle vara viktigt. Men säg som det är, Alf Svensson! Det är de kommersiella aspekterna som är intressanta när det gäller Kina. Det är de som helt plötsligt tar överhanden, och då blir vår kamp för de mänskliga rättigheterna en andrahandsfråga. Indonesien är ett likadant exempel. Har man i det landet blivit snällare, humanare och respekterar mera de mänskliga rättigheterna i dag än för fem år sedan? Absolut inte! Varför skall vi i Sverige ändå ge biståndspengar till ett sådant land? Jo, de kommersiella intressena kräver detta, Alf Jag är motståndare till denna nedskärning på 1,5 miljarder kronor. Men jag förstår att det finns en majoritet i kammaren för att det skall ske. Då är jag intresserad av att få vara med och ha synpunkter på var man skall skära och var man skall låta bli att skära. Det är denna fråga mitt resonemang om ukrediterna rörde sig kring, dvs. att man nu inte skär ned de delar av u-krediterna som går till dessa hemska förtryckarregimer -- och det är ju biståndspengar. I stället skulle man kunna skona de länder som har en ambition att förbättra situationen för människorna.
Herr talman! Det är egentligen bara en enda fråga i denna debatt som intresserar mig, nämligen hur biståndsmininstern och regeringen ser på dessa nedskärningar. Är de temporära eller inte? Jag betvivlar inte ett ögonblick biståndsministerns goda vilja i den här frågan. Jag tror att Alf Svensson personligen ser på detta som temporära neddragningar. Men det här handlar om hur regeringen som helhet kommer att agera. Det är det som intresserar mig. Hur långt är biståndsministern beredd att gå för att försvara att detta är enbart tillfälliga, temporära nedskärningar så att enprocentsmålet kan återställas så snart som möjligt? Är biståndsministern t.ex. beredd att lämna regeringen för ett sådant krav?

Herr talman! Herr statsråd och andra deltagare i interpellationsdebatten! Jag satt på mitt rum och arbetade med andra ämnen. Men så lyssnade jag på debatten på vår intern-TV, och jag tyckte att jag borde nog ta mig till kammaren i alla fall. Jag har all respekt för att ni för denna debatt fram och tillbaka här. Men lås er inte vid ett belopp, och lås er inte vid pengar! Det är det värsta ni kan göra. Ni diskuterar här en summa om 1 % av BNI. BNI är rörlig, och den kan gå upp och ned. Men glöm inte att det går att göra saker för en lägre kostnad. Utmaningen är att göra mer för fler till en lägre kostnad! Det tycks vara omöjligt för er andra. Jag vill att detta skall komma med i debatten och föras till protokollet. Jag vet att statsrådet Alf Svensson gör en hel del för att åstadkomma en effektivisering. Det finns mer som kan göras, och ta gärna upp de exemplen i debatten. Jag vill gärna ge ett exempel, som kanske inte är så vanligt i politiska kretsar. Företaget Saab gick jättedåligt för några år sedan. Företaget fick en ny chef. Jag tror att han hette David Herman. På ett och ett halvt år lyckades han producera dubbelt så många Saab-bilar till samma kostnad som tidigare. Jag tror inte att Saab var ett illa skött företag tidigare. Även i en bra organisation går det alltid att åstadkomma förbättringar, och jag tror att det går att åstadkomma förbättringar i den svenska biståndsverksamheten -- och särskilt inom SIDA. Den här frågan berör ändå enskilda människor. Biståndet skall ju komma folk till del. Vi kan ta ett exempel med en familj. Alf Svensson skall bjuda sina vänner på middag. Nu är han i och för sig inte beroende av riksdagsmännens löner. Men om vi nu inte får en löneförhöjning, så får även vi hålla en låg budget. Alf Svensson vill då bjuda sina vänner på något exklusivt, och han går då till NK och handlar. Men då ser han att han bara har råd att bjuda sex personer, men han vill egentligen bjuda 20 personer. Då får han tänka om och lösa frågan på något annat sätt. Med enkla medel kanske han t.o.m. kan göra en mycket trevligare och roligare middag för fler till en lägre kostnad. Jag vet att det här är kanske ett banalt exempel, men det visar att det går att se möjligheterna. Se inte bara alla problem!

Herr talman! Jag vill säga rakt på sak till Kristina Svensson, att regeringen har i regeringsdeklarationen klart och entydigt lagt fast att det är fråga om en temporär nedskärning. Jag fick frågan om biståndsministern är beredd att lämna regeringen om vi inte lyckas nå tillbaka till 1 % inom en av Kristina Svensson icke närmare specificerad tidsrymd. Är det inte litet väl tufft att ställa en sådan fråga när Socialdemokraterna har varit med på en sänkning om 1,5 miljarder kronor av biståndsnivån? Det finns alltid en smärtgräns i alla frågor, herr talman. Men att avkräva mig något besked i den frågan i dag ter sig något egendomligt. Jag har all respekt för att Måbrink höjde rösten. Jag brukar bara inte vara van vid det röstläget från min gode vän Bertil Måbrink. Det brukar snarare vara jag som höjer rösten och inte Bertil Måbrink. Men varför inte ombytta roller! Bertil Måbrink är upprörd över att de fattiga skall betala för våra misstag och försummelser. Jag vill naturligtvis inte ge någon lång historieskrivning. Men det parti som Bertil Måbrink företräder har inte varit dåligt på att föreslå utgiftsökningar i kammaren som i sin tur har lett till att obalansen inte precis har avhjälpts. Därför är vi där vi är i dag, och vi kan väl alla ta på oss skulden. Jag och flera andra har understrykit att om vi inte tar itu med denna obalans, kommer BNI, vilket för närvarande är fallet, att dratta utför ytterligare. Då blir 1 % av BNI bara mindre och mindre. Sedan kan vi stoltsera med ett procentmål som de facto inte ger lika stora resurser. U-krediterna har på något sätt fått ett vanrykte här. ''Det är bara de kommersiella intressena som gör sig gällande.'' Jag påstår att när det gäller Kina -- det grava fallet -- har MR-situationen tagits upp till diskussion gång på gång. Senast var det socialministern som gjorde det. Det är möjligt att någon även har gjort det efter honom. Jag har själv tagit upp frågan i de få kontakter jag har haft med kinesiska delegationer. Jag tror att vi har större möjligheter att få kineserna att lyssna om vi har vissa relationer med dem. Jag tycker inte alltid att man skall framställa det som något eländigt och bekymmersamt att svensk industri får en chans att vara med i diskussionen. Någon industri skall ju finnas med! Varför skall Sverige vara det land som alltid håller sin industri borta och fjärran? Kristina Svensson sade i sitt inledningsanförande att fler och fler ställs utanför den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt frågar hon mig hur opinionen skall upprätthållas för att ge bistånd. Åk ut och tala om för folk på svenska arbetsplatser, t.ex. Saab och Volvo, att svenska biståndspengar kan lika gärna gå till Mac i USA eller Fiat i Italien. De kommer att kräva att pengarna skall gå till Man skall inte tala om u-krediter som om de utgör vilket bistånd som helst. Visst finns det inslag av bistånd, men det är inte bistånd i reguljär tappning. Herr talman! Den jämförelse som Richard Ulfvengren gjorde kan vara något vansklig. Det är ingen risk, Richard Ulfvengren, att det saknas gäster vid middagsbordet när de rika i-länderna dukar upp. Även om vi dukar aldrig så påvert, står det ändå miljontals i kö för att få sätta sig vid bordet.
Herr talman! U-krediter kan väl ha sin betydelse. Jag har inte tagit totalt avstånd från dem. Jag tror att biståndsministern medvetet försöker misstolka mig. Jag har sagt att det finns en motsättning i det biståndsministern säger om mänskliga rättigheter och vad som i övrigt skall prioriteras. Det finns en del biståndspengar i u-krediterna som ges till länder som bevisligen grovt bryter mot de de mänskliga rättigheterna. Jag är övertygad om att dessa länder utnyttjar det stenhårt i sin inhemska propaganda och talar om att Sverige, detta demokratiska land, ger dem pengar osv. Men de fortsätter med grovt förtryck av människorna. När det nu skall skäras ned är det viktigt att skära där det är befogat att göra det. Man skall ju ta bort 1,5 miljarder. Jag har pekat ut ett område, nämligen u-krediterna. Världsbanken och IDA är ett annat exempel. Jag menar inte att vi helt skall stryka dem, men det finns ingen anledning att nu fylla på ytterligare. Jag har inte sagt att vi skall ta avstånd från Världsbanken och IDA. Men det finns inslag i deras politik som inte stämmer överens med våra biståndspolitiska mål här i landet. Det kan väl inte vara så svårt att förstå. Vi skall inte hålla på och tjafsa om att höja rösten. Alf Svensson höjer också rösten här ibland, kanske ännu mer än vad jag har gjort. Det kan vara min tur att göra det, och jag gör det för att jag är så upprörd över att man låter de fattiga människorna än en gång betala vad vi har ställt till med. Den rika världen tjänar fortfarande på den fattiga världen. Det bistånd som betalas ut från den rika världen till u-länderna ligger på 900 miljarder dollar. Men vi plockar tillbaka 1 300 miljarder dollar från uländerna. Också Sverige är med och profiterar fortfarande, vad jag förstår. Jag tycker att biståndsministern försöker smita förbi jämförelsen med Berlinmurens fall. När det skrevs att den svenska nedskärningen av biståndet hade samma symbolvärde som Berlinmurens fall, var det just symbolvärdet det handlade om. Vi, som hade betraktats som u-ländernas verkliga vän, gjorde denna nedskärning. Det uppfattades som ett genombrott för biståndsraserarna. De är som bekant många runt om i världen. De finns också i denna kammare. De kommer att ta Sverige som exempel och säga: Nu har Sverige skurit ned på biståndet, och nu måste vi göra det också. Det är oerhört farligt.
Herr talman! Det blir fler parallella diskussioner i denna interpellationsdebatt. Jag vill återkomma till frågan om detta är en tillfällig nedskärning eller ej. Det intressanta är tidsperspektivet. Jag frågar om biståndsministern är beredd att agera kraftfullt och i regeringen försvara en återgång till de ursprungliga volymerna. Det är inte bara den budgetproposition som ni arbetar med nu som det gäller, utan det finns ytterligare en budgetproposition att förvänta sig under denna mandatperiod. Tidsperspektivet är det intressanta. Jag tror att det är otroligt viktigt att vi ställer oss upp och försvarar biståndet. Som jag nämnde i mitt inledningsanförande finns mycket starka krafter som vill urholka biståndsviljan och ta denna tillfälliga nedskärning till intäkt för att det är legitimt att sänka det svenska biståndet. Jag tycker att vi har ett stort ansvar. Vi är faktiskt i ledande ställning. Det ligger ett symbolvärde i att ställa sig upp och försvara enprocentsmålet. Inom parentes sagt tycker jag att Richard Ulfvengrens bild får stå för sig själv.

Herr talman! Kristina Svensson påpekade att det har dykt upp olika frågor i denna debatt. Jag reagerade när statsrådet talade om att biståndet skall vara kopplat till svensk industri och svenskt företagande och att vi inte borde hålla svenska företag borta. Självklart skall vi inte göra det. Men jag tycker inte att vi för den sakens skull skall binda biståndet till speciella svenska företag. Det är länderna som får biståndet som själva skall avgöra vad som är lämpligt för dem och var de vill göra sina inköp etc. Jag utgår från att svensk industri också kan vara med och konkurrera på jämlika villkor. Det är inte fråga om att hålla svenska företag borta. Men det är mottagarländerna som i princip skall få välja själva hur de vill använda pengarna. Jag vill återgå till huvudfrågan i denna diskussion, om det är en tillfällig nedskärning eller ej. Jag kan bara konstatera, precis som statsrådet gjorde, att Socialdemokraterna och regeringen gemensamt har kommit fram till denna nedskärning. Jag, och Folkpartiet med mig, hoppas verkligen att detta skall vara en tillfällig nedskärning. Vi vill slå fast att vi inte skall ge utrymme för att man fortsättningsvis skall kunna tumma på biståndet. Jag instämmer i det Kristina Svensson säger, att enprocentsmålet är viktigt från symbolisk synpunkt. Självfallet skall biståndet utnyttjas på effektivaste sätt. Men det är en helt annan debatt, Richard
Herr talman! Herr statsråd! Jag tycker att det är bra att Alf Svensson tar upp sammankopplingen med svensk industri, men kanske inte så mycket av de skäl ni tror. För att vi skall kunna bli stolta för vårt bistånd och få gehör för det är det viktigt att försöka få till så mycket samarbete som möjligt mellan industrierna. Precis som Alf Svensson nämnde är det svårt att försvara biståndet för t.ex. en arbetare ute på Saab. Det får inte bli så som i tidigare fall, som Alf Svensson nämner, att vi har köpt lastbilar från någon annan och att svenska företag inte ens har fått vara med och lämna offerter. Det är viktigt att vi får respons ute hos folk och får gehör för biståndet. Det har vi inte i dag. Det skulle vara roligt om vi om några år kunde säga att svenskarna är stolta och om man ute i världen skulle säga: Tänk vad de får mycket gjort för sina pengar, ett så litet land som ändå kan göra så mycket. Det är sådant jag skulle vilja läsa om, i stället för de skandaler man nu får höra om, med löner och annat. Jag tänker inte skriva på Alf Svenssons avskedsansökan, om man måste överge enprocentsmålet för biståndet och närma sig 0,7 %, som FN har rekommenderat. Jag tycker att Alf Svensson gör jobbet mycket bra och bör stanna kvar. Jag är dessutom glad att man prioriterar enskilda organisationer och katastrofbistånd. Det är någonting som jag och mitt parti kämpar hårt för att man skall satsa mera på. Jag tror att man måste premiera befolkningsfrågan. Världens befolkning kommer att fördubblas på 40 år. Afrikas befolkning fördubblas på 20 år. Vi måste göra någonting mera drastiskt i detta sammanhang och få detta att fungera. Det finns en önskan i uländerna att få hjälp i detta avseende. Om vi kunde tillgodose den, finns större hopp om att det bistånd vi ger verkligen får effekt.
Herr talman! Det är mycket värdefullt att vi frejdigt debatterar biståndet och att åsikter bryts mot varandra. Jag är övertygad om att vi får tillfälle att göra det framöver. Jag är helt på det klara med att de besparingar vi är nödgade att göra inte kommer att tilltala alla. Det vore otänkbart. Låt oss då ärligt och frejdigt ta debatten igen. Men någonstans måste besparingarna göras. Jag skall också utan omsvep tillstå att det är svårt med kriteriet mänskliga fri och rättigheter. Men det är oerhört angeläget för mig och för oss alla. Om vi över hela linjen skulle säga att de som inte respekterar mänskliga fri och rättigheter och inte lever upp till ratificeringen av barnkonventionen osv., inte skall få något bistånd, då fick vi inskränka vårt biståndsgivande sällsamt mycket. Nu tror jag inte att någon vill det. Vi tror på en utveckling. Vi vill vara med och påverka, och vi tror att morgondagen skall bli bättre. Därför finns vi där. Därför har vi förhandlingar med mottagarländerna och säger vad vi anser om mänskliga fri och rättigheter frimodigt och frejdigt. Det var uppmuntrande att höra Kristina Svensson uttala sin raka tro på att regeringen kommer att hålla ihop. Det är inte var dag vi hör från socialdemokratin att vi kommer att lägga fram ytterligare en budgetproposition. Jag gläder mig åt att den tron har börjat slå rot i socialdemokratiska kretsar. Det är givet, Ingela Mårtensson, att de länder som får bistånd själva skall vara med och bestämma. Jag tror att det är helt olyckligt, som man gör från en del håll, att bara pracka på länder de varor som man tycker att man skall skicka dit, för att gynna sin egen industri. Det har aldrig varit min åsikt. Till slut, herr talman, några ord med anledning av det som Richard Ulfvengren har sagt här om svenskt bistånd. Det är inte dåligt. Det kommer alltid att vara sällsamt svårt att ge bistånd, därför att vi har att göra med regimer som har svaga, bräckliga administrationer etc. etc. och därför att vi människor gör fel. Det finns inga fullkomliga. Men när det svenska biståndet bedöms av OECD:s DAC får vi väldigt högt betyg. Vi får akta oss så att vi inte klär oss i säck och aska varje gång vi talar om svenskt bistånd, för då får vi höra om förfärligt många inhemska områden, det vill jag påstå. Vi har all anledning att vara stolta över vårt bistånd, trots felstegen!

Herr talman! Maj-Lis Lööw har i en interpellation ställt frågan till mig om efter vilka linjer Sverige, internationellt och i Europa, nu driver frågor kring massflykt, flyktingar och övrig migration. Det är mycket riktigt, som Maj-Lis Lööw säger, att Sverige sedan lång tid aktivt deltagit i de olika internationella fora som finns inom flykting och migrationsområdet. Den nuvarande regeringens aktiviteter på området har inriktats på frågor om de mänskliga rättigheterna och demokratiprofilen på det svenska biståndet. Dessa frågor har ett klart samband med bakgrundsorsakerna till flykt och påtvingad migration. Inriktningen har också varit på frågor som har att göra med behovet av att skapa en europeisk beredskap, policy och gemensamt ansvarstagande för s.k. massflyktssituationer. Den tragiska utvecklingen i det f.d. Jugoslavien har med all kraft understrukit behovet av detta arbete. I den principiella plattform som togs fram av den förra regeringen och som lades fram för riksdagen som en proposition med namnet en ''Aktiv flyktingoch immigrationspolitik'' gjordes en genomgång av hela politikområdet. Behovet av ett tydligare samband mellan insatser inom olika politikområden underströks. Den beskrivning av utmaningar för det politiska utvecklingsarbetet som propositionen var ett uttryck för var realistisk och sakligt grundad. Skälet till att regeringen valde att dra tillbaka propositionen var främst att de överväganden som den innehöll var av principiell karaktär och ännu inte fått formen av klara och tydliga förslag till riksdagen. Regeringen bedömde att arbetet måste utvecklas i mer konkreta termer. I fråga om ett av propositionens mer konkreta förslag, nämligen frågan om dubbla medborgarskap, har regeringen en annan principiell uppfattning än vad den socialdemokratiska propositionen gav uttryck för. Förslaget i propositionen att inrätta en ny högsta instans för utlännings och medborgarskapsärenden kom att följas upp av ett likartat förslag till riksdagen från den nuvarande regeringen. Maj-Lis Lööw tar upp frågan om beredskap inför massflyktssituationer. Jag vill inledningsvis nämna att just den svenska beredskapen på denna punkt setts över av en särskild utredare som lagt förslag om regelsystem och åtgärder i mottagandet i Sverige som en följd av massinvandring efter krig eller andra katastrofer. Efter remissbehandling är det regeringens avsikt att för riksdagen presentera sina förslag under nästa år. Det finns dock skäl att påpeka att berörda myndigheter, främst Invandrarverket, inom ramen för den allmänna civila beredskapen, har utarbetat beredskapsplaner som kan utlösas vid stor inströmning till landet. Frågan om massflykt har också en vidare innebörd, som jag återkommer till. Regeringens agerande på det internationella området har under det gångna året haft en tydlig profil och arbetet har bedrivits intensivt. Jag vill här lämna en kortfattad beskrivning av agerandet inom några av de viktigaste områdena och börjar helt naturligt med arbetet hos FN:s flyktingkommissarie Som en följd av den stora utmaning Europa ställts inför under senare år har ett intensivt arbete inom UNHCR kommit att bedrivas. Utvecklingen på Balkan har ställt FN-systemet inför en situation av ett helt nytt slag. Delvis på svenskt initiativ sammankallades i somras en stor internationell konferens i Genève för att de stater som berördes av inbördeskriget i det forna Jugoslavien skulle komma samman och försöka finna lösningar, dels på flyktingproblemet som sådant, dels också för de akuta biståndsinsatser som fordrades för att underlätta för dem som måste ges hjälp i närområdet. Arbetet har därefter fortsatt längs två spår. Politiska försök till lösning av konflikten har bedrivits inom ramen för den s.k. Londonkonferensen, med de två speciellt utsedda samordnarna Vance och Owen. Inom ramen för UNHCR:s ansvarsområde har uppföljningsaktiviteter ägt rum och omfattande biståndsmedel kunnat ges, främst till stöd för den mottagning av krigsflyktingar i närområdet som blivit en närmast omöjlig påfrestning för stater på norra Balkan. UNHCR samarbetar här med FN:s särskilde katastrofsamordnare Jan Eliasson och hans organisation. Händelserna i det forna Jugoslavien har också lett till att ett utvecklingsarbete i fråga om de rättsliga skyddsfrågorna kommit att intensifieras. Sverige har deltagit i UHNCR:s arbete på denna punkt. Frågan om tillfälligt skydd och hur ett sådant skydd förhåller sig till konventionsstaternas åtaganden har belysts och preciserats. Arbetet har understrukit behovet av internationellt samarbete när det gäller att utveckla internationellt godtagbara skyddsinstrument. Sverige medverkar i detta arbete. Med Europarådet som värd kallades en ministerkonferens i Wien samman i januari 1991 för att försöka förbereda och rusta sig för de utmaningar som uppkomsten av en rad nya statsbildningar i Central och Östeuropa kommit att aktualisera. Öst-väst-migrationen och behovet av ett migrationspolitiskt samarbete med dessa nya stater är givetvis stora framtidsfrågor. Arbetet i denna s.k. Wien-grupp har fortsatt med svensk medverkan. Särskilt då det gällt att informera de nya länderna och diskutera konkreta migrationsfrågor har omfattande kontakter kunnat knytas. Sedan något halvår bedrivs ett informellt samarbete på ämbetsmannanivå med syfte att utveckla en regional europeisk ordning för att möta massflyktssituationer. Sverige har tagit initiativet till detta arbete. Utgångspunkten är att förbereda för en politisk behandling av frågan om hur stater kan samverka för att möta massflyktssituationer, både i fråga om det rättsliga skydd som måste ges dem som måste fly och hur mekanismer kan skapas för att staterna på ett ansvarsfullt sätt skall samverka. Det är ännu för tidigt att uttala sig om möjligheten att skapa en sådan europeisk regim. Statsministern uttalade i samband med ESK:s uppföljningsmöte i Helsingfors i juli i år att det kommer att vara ett starkt svenskt intresse att placera frågan om migrationspolitiskt samarbete på dagordningen. I samband med att Sverige övertar ordförandeskapet för ESK kommer detta arbete att drivas vidare. Det finns flera andra internationella fora som arbetar med migrationssamarbete länderna emellan och där Sverige deltar. International Organization for Migration, IOM, är en sådan, som kan komplettera UNHCR:s insatser med att utveckla migrationspolitiska instrument. Särskilt stora är förhoppningarna i Centraleuropa och i det fora Sovjetunionen. Även inom ramen för OECD bedrivs internationellt migrationssamarbete, i vilket Sverige deltar. Sambandet mellan invandrings och flyktingpolitiken i Sverige och vårt internationella agerande och vårt internationella utvecklingssamarbete är uppenbart. Jag vill dock peka på två förhållanden som för närvarande något kommit att begränsa vårt arbetsutrymme eller påverka vårt agerande. Det ena är arbetet med den europeiska integrationen. En begränsning för våra möjligheter att samverka på den europeiska arenan fullt ut är att vi ännu inte är medlemmar i EG. Detta är en självklarhet men måste ändå understrykas. Den svenska handlingslinjen härvidlag är givetvis att utnyttja de möjligheter till öppning och dialog som ändå finns för dem som ansökt om medlemskap i EG. Målet att inom EG avveckla gränserna, eventuellt redan nästa år, kommer att mot en konkret bakgrund understryka behovet av samarbete inom en rad områden. En annan faktor som kommit att ställa oss inför nya problem är, som jag tidigare nämnt, händelseutvecklingen i f.d. Jugoslavien som kommit att innebära helt nya behov och förutsättningar för migrationspolitiskt samarbete. Jag vill också nämna att regeringen inom kort avser att kalla samman en parlamentariskt sammansatt kommitté för att se över hela invandrar och invandringspolitiken. Frågorna om det internationella och europeiska samarbetet och vad som bör styra detta kommer att utgöra viktiga uppgifter för kommittén. Parallellt med detta utredningsarbete kommer regeringen naturligtvis att fortsätta att aktivt delta i arbetet på det internationella migrations och flyktingpolitiska området.
Herr talman! Jag får tacka för svaret, men för att det här skall bli ett svar måste jag faktiskt formulera om min interpellation. Om jag hade frågat Birgit Friggebo vilka internationella fora som Sverige för närvarande deltar i kring invandrar och flyktingpolitiken, hade det här möjligtvis varit ett svar. Men med tanke på att jag i min interpellation frågade efter vilka linjer Sverige driver detta samarbete, så är det här ett icke-svar. Birgit Friggebo säger i svaret att Sverige har en tydlig profil i det här arbetet, men vi får inte veta något om hur den profilen ser ut. Jag skrev i min interpellation att det är förståeligt om regeringens aktiviteter när det gäller flyktingoch invandrarpolitiken främst har handlat om att skapa en europeisk beredskap, policy och kanske också ''burden sharing'' för massflyktssituationer, eftersom de akuta problemen i det som en gång var Jugoslavien har tvingat fram det. Nu ägnar Birgit Friggebo en ganska stor del av sitt svar åt att beskriva i vilka fora just dessa frågor har diskuterats, och det är väl okej. Hon talar om ESK, om Wien och om UNHCR, men vi får inte veta annat än att Sverige deltar och att Sverige medverkar. Men vad tycker Sverige? Vilken linje driver Sverige? Det var ju det min interpellation handlade om. Det sägs t.ex. i svaret att det pågår diskussioner om vad som är nationellt godtagbara skyddsinstrument, men vilka skyddsinstrument är då nationellt godtagbara enligt Sveriges uppfattning? Herr talman! Massflykt var bara en liten del av det jag tog upp i min interpellation. På grund av den akuta situationen har ju ändå ett agerande framtvingats i det sammanhanget. Men jag sade ju i min interpellation att behovet av samarbete är mer komplicerat än så. Det handlar inte bara om massflykt. Inte minst behöver Europa, och inte bara EG, hitta ett gemensamt förhållningssätt till flyktingströmmar, migrationstryck och flyktingars skyddsbehov. Frågan om hur en minsta gemensamma nämnare för den europeiska flyktingpolitiken skall se ut är ju minst sagt brännande. För Sverige gäller det att i en sådan diskussion bestämma vilka förslag vi realistiskt sett kan vinna gehör för och hur de förslagen skall drivas tillsammans med likasinnade länder. Detta skrev jag i min interpellation för ett par veckor sedan. Nu har vi i dag dagsfärska uppgifter om att EG-ländernas regeringar diskuterar den framtida flyktingpolitiken på ett sätt som innebär att de stramaste av de strama tolkningarna blir tongivande. Det här är något som verkligen borde oroa en invandrarminister som säger sig slå vakt om en generös flyktingpolitik. Inte en kommentar kring det får vi i Birgit Friggebos svar, trots att det är så aktuellt. Om det nu blir så som det synes av massmediarapporteringen och som tydligen oroar både Amnesty och UNHCR, borde också Birgit Friggebo vara oroad av två orsaker. För det första: Hur skall hon kunna övertyga sina meningsfränder på invandrarpolitikens område att rösta för medlemskap i en sådan gemenskap, om den kommer att ha den inriktningen? För det andra: Hur skall Sverige, vare sig vi är medlemmar i EG eller inte, kunna upprätthålla en generös flyktingpolitik i ett sådant Europa? Det måste finnas någon strategi som går längre än till att säga att vi inte kan göra det förrän vi blir medlemmar. Var finns det nordiska samarbetet, var finns samarbetet med likasinnade? Jag upplevde aldrig att det var någon svårighet att hitta s.k. like-minded i Schweiz, i Österrike eller i Holland. De var utomordentligt intresserade, och vi träffades efter ministermötet i Wien och försökte hitta gemensamma nämnare. Canada ville gärna utveckla ett samarbete med Sverige på det här området. Canadas ansvariga minister reste ända till New York bara för att få träffa mig när jag var där, eftersom hon ville att Sverige och Canada skulle ta initiativ till ett sådant samarbete. Också i Canada är man naturligtvis oroad över vad som händer om Europa stramar åt flyktingpolitiken. Herr talman! Jag hade inte tänkt ägna så mycket tid åt frågorna om med vilka vi skall samarbeta och hur samarbetet skall gå till, men eftersom invandrarministern ägnar så stort utrymme åt det måste jag ändå få ge min syn på saken. Pudelns kärna är ändå att det inte bara gäller att veta vart man skall åka och till vem man skall åka, utan man måste också veta vad man skall säga när man kommer fram. Vad man skall säga när man kontaktar Genève, de nordiska grannarna, UNHCR, OECD och andra? Det är möjligt att regeringen vet det, men vi har i alla fall inte hittills, genom det här svaret, fått veta det av Birgit Friggebo. Jag hoppas att det kommer att framgå av debatten som följer. Det är inte realistiskt att tro att vare sig Europa eller Norden skulle vara beredd att svälja svensk invandrarpolitik som modell. Vill man verka för något annat än det som nu håller på att hända i EG, måste man ha ett alternativ att komma med, något som de progressiva krafterna kan enas om. En tanke bakom den socialdemokratiska propositionen var just att riksdagen skulle få diskutera detta. Vi diskuterar ju allt annat. T.ex. diskuterade vi för en stund sedan Sveriges inriktning och linje i fråga om biståndet. Då tycker jag att riksdagen också skulle få möjlighet att litet mer diskutera de här frågorna. Jag kan inte förstå det på annat sätt än att endera har Sverige ingen linje men deltar ändå glatt och aktivt i det här arbetet i avvaktan på att utredningen skall lägga fast en linje, eller också har Sverige en linje, men den angår egentligen inte riksdagen. Jag är ledsen över det här svaret, Birgit Friggebo. Jag har ställt interpellationen därför att jag är intresserad, inte för att söka konfrontation. Men jag tycker att ett sådant nonchalant svar är provocerande, och jag hoppas att jag får litet anständiga svar under debatten.
Herr talman! UNHCR:s kommissarie Sadaka Ogata höll nyligen ett anförande i FN. Hon kunde då komma med en glädjande nyhet och många dåliga. Den goda nyheten var att regeringarnas bidrag hade ökat till över 900 miljoner USA-dollar. Det är väldigt viktigt att utöva alla tänkbara påtryckningar vid samtal och kontakter med andra länder för att öka det här ekonomiska bidraget, som är så angeläget. UNHCR:s kommissarie sade också någonting annat, nämligen att det är angeläget att behålla asylinstitutet i en värld som är präglad av MR kränkningar och väpnade konflikter. UNHCR har uttalat sig inte bara för Genève-konventionen och de förbättringar som kan göras i den, utan man har också uttalat sig starkt för att reglerna om de factoflyktingar inte skall tummas på. Jag skulle vilja höra Birgit Friggebos synpunkter på den frågan liksom på övriga rekommendationer som kommer från UNHCR. Är regeringen helt inställd på att följa rekommendationerna från UNHCR? Nu rapporterar UNHCR att över tre miljoner människor har tvingats lämna sina hem i det forna Jugoslavien. Det är alltså en kraftig ökning som har inträffat, och det fordras därför alldeles särskilda insatser. Birgit Friggebo nämner i sitt svar bl.a. Europarådet. Eftersom jag tillhör Europarådet och har följt debatten och besluten där, vill jag på nytt ta upp Europarådets rekommendationer. Det är tre stycken, och jag vill särskilt understryka en, nämligen den att Europarådet begär att regeringarna skall använda den sociala utvecklingsfonden för att hjälpa människor som har tvingats lämna sina hem. Jag har tagit upp den frågan också med utrikesministern, och jag har även nämnt den i tidigare debatter med Birgit Friggebo. Har regeringen någon plan, något initiativ att ta kring detta? Det finns alltså pengar som kan användas för att skapa tak över huvudet åt väldigt många människor. Maj-Lis Lööw nämnde Amnestys rapport, och den tar jag upp i anslutning till vad Birgit Friggebo säger i sitt svar om EG. Jag hoppas att Birgit Friggebo och departementet i övrigt har tagit del av denna mycket kritiska rapport om vad som har inträffat under överläggningarna inom EG. Det är ju huvudsakligen väldigt negativa saker som kommit fram, även om det kan finnas några punkter som går i en annan riktning. Eftersom Birgit Friggebo säger att det är viktigt med dialog och samarbete med EG, frågar jag på vilket sätt Birgit Friggebo vill verka för att EG länderna skall föra en flyktingpolitik av ett helt annat slag än den som framkommit hitintills. Amnesty slutar sin rapport med att säga om det som framkom vid den senaste konferensen att EG:s svar på den allvarligaste flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget leder till att man kan frukta det värsta för alla som i framtiden kommer att söka skydd inom EG undan förföljelse i hemlandet. Det är mycket betänkligt att den politik som EG nu driver tydligtvis går ut på att bygga upp fästningen Europa. Här gäller det verkligen att säga ifrån. Jag tycker också att det finns all anledning att ta fasta på vad Riksdagens revisorer har sagt. Jag skulle vilja höra Birgit Friggebos kommentarer. Det är ju en amper kritik som kommer från dem. Det är nu verkligen nödvändigt inte bara att hoppas på vad en utredning kan komma till, för det tar ett par, tre år innan vi kan se resultatet av en sådan, utan att agera på ett mera skyndsamt sätt. Det som oroar mig allra mest är att Invandrarverket nu håller på att tappa greppet. Verket kan inte sköta det administrativa på ett tillfredsställande sätt. Ledningen för Invandrarverket är tydligtvis tröttkörd. Nu är det viktigt att ta steget fullt ut när det gäller Invandrarverket. Verket måste så snart som möjligt kopplas ifrån alla dessa enskilda ärenden, om man inte kan besluta i positiv riktning utan vidare utredning. I övrigt måste det bli på samma sätt som när det gäller överklagningsärendena. Invandrarverket får inte komma i motsättning till invandrare och alla de människor i vårt land som har ett stort intresse för en god lösning av dessa frågor.

Herr talman! Jag vill understryka behovet av att det förs en gemensam politik i Europa så att det inte blir så att vissa länder tar större ansvar än andra och att de som inte vill kan hänvisa till andra länder. Det måste bli ett gemensamt ansvar från Europas stater. Jag tycker det är bra att regeringen har tagit dessa initiativ när det gäller det internationella samarbetet. Samtidigt måste jag erkänna att också jag är mycket kritisk inför det som EG kommit fram till, dvs. en mycket restriktiv flyktingpolitik. Maj-Lis Lööw frågade efter vilka linjer som regeringen bedriver detta internationella samarbete. Jag utgår fullt och fast ifrån att det måste vara de riktlinjer som riksdagen har antagit och vår syn när det gäller invandring och flyktingpolitik. Vi kan inte driva en linje internationellt och en annan nationellt. Det måste vara överensstämmelse. Därför menar jag att Sverige måste bedriva en flyktingpolitik som är generös och human och verka för att man får en sådan också i Europa. Jag tycker att det är bra att det blir en parlamentarisk utredning och att man inte bara tar upp asylpolitiken, utan också invandrarpolitiken och migrationsproblemen och de förutsättningar som finns. Jag tycker att det finns all anledning att internationellt ta upp de stämningar som finns när det gäller invandrare i Europas olika stater. Det är väldigt skrämmande vad vi nu fått se hända inte minst i Tyskland och även för den delen i Sverige. Därför måste också de europeiska staterna i det internationella samarbetet diskutera hur man skall komma till rätta med främlingsfientlighet och vad man kan göra för att minska den. Denna fientlighet ser jag som ett väldigt hot mot demokratin i de europeiska länderna.
Herr talman! Maj-Lis Lööw frågade efter vilka riktlinjer som detta arbete skall bedrivas och vad vi säger i olika internationella fora. I svaret står att den beskrivning av utmaningar för det politiska utvecklingsarbetet som propositionen var ett uttryck för var realistisk och sakligt grundad. De generella riktlinjer som beskrevs i propositionen tillämpades redan av den tidigare regeringen. Den nuvarande regeringen fullföljer den politiken. Det finns ingen skillnad i uppfattning när det gäller dessa frågor. Därför har jag inte känt något behov av konfrontation med Maj-Lis Lööw och Socialdemokraterna i dessa frågor. Vi är helt överens. Jag beskrev också svårigheten att komma fram under det gångna året. Det har varit svårt för EG att gå vidare med samordningsarbetet, som jag bedömer som utomordentligt viktigt. Vidare har man varit väldigt upptagen av det som har hänt i Jugoslavien. De generella riktlinjer som beskrevs i propositionen handlar om att se till grundorsakerna, inte symtomen, i de olika länder som producerar flyktingar och att öka ansträngningarna på att ta fram frågan om mänskliga rättigheter i biståndsverksamheten. Det handlade om försöken att hitta en ny internationell skyddsregel vid krig och olika väpnade konflikter. Det handlade om internflyktingarnas behov och samordning av FN-organens olika arbeten. På alla dessa fronter har regeringen varit mycket aktiv. Så till EG och oron för att EG-politiken skall komma att inskränka möjligheterna för flyktingar att söka skydd i Europa. Jag är av den bestämda uppfattningen att samarbete är väldigt viktigt. Om man inte har samarbete kommer de länder som är mest restriktiva att sätta skyddsnivån över hela Europa. Den sprider sig från land till land. Därför är ett samarbete och gemensamma regler -- oavsett vilken nivå man hamnar på i förhållande till de svenska skyddsreglerna i dag -- mycket bättre än att länderna går fram var för sig. Låt mig beskriva vad som hänt när invandrarministrarna och justitieministrarna eller inrikesministrarna har träffats i London. Till att börja med gjordes ett uttalande beträffande Jugoslavien som i stort sett bekräftade det som kom fram vid den stora internationella konferensen i Genève: stöd i närområdet, fördömande av den etniska rensningen, ekonomiskt stöd till UNHCR, beredskap att i Europa ta emot sådana personer som behöver särskilt starkt skydd -- lägerfångar, sårade, osv. Det gjordes också ett allmänt uttalande till stöd för UNHCR:s olika aktiviteter i området. Vidare behandlades det som Trevi har diskuterat länge, nämligen behovet av information länderna emellan och olika informationssystem. En tredje fråga som var uppe till behandling var familjeåterförening. Förslaget var att maka, make och barn skulle återförenas, helt i likhet med det svenska systemet. Den frågan kom dock inte till något slutligt avgörande, utan har skjutits upp till nästa år. Det som har varit av störst intresse i medierna är asylpolitiken. Min uppfattning är att beskrivningarna av hur det går till är kraftigt överdrivna. Å ena sidan handlar det om att försöka nå överenskommelser om hur man skall handla vid uppenbart ogrundad asylansökan, där man genom förfalskade handlingar eller på annat sätt försöker att ta sig in i länderna. De överläggningar som EG länderna har haft motsvarar i stort sett det system som vi i dag har i Sverige, nämligen möjlighet till direktavvisning vid uppenbart ogrundad ansökan. Å andra sidan handlar det om principen om första asylland, där det underlagsmaterial som fanns till förfogande vid mötet i London har tagits fram i öppen kontakt med UNHCR. Det som tilldragit sig diskussion har handlat om s.k. länderregister, och den frågan har över huvud taget inte varit uppe. Det finns inga s.k. länderregister. Med ledning av dessa riktlinjer antogs en resolution vid Londonmötet, vilket inte är legalt bindande utan mer ett politiskt dokument, en politisk markering. Min uppfattning sammantaget, herr talman, är att de beslut som nu fattats och som inbegrips i resolutionen i mycket hög grad ansluter sig till den svenska utlänningslagstiftningen och den svenska rättstillämpningen. Jag beklagar att jag inte kunnat svara på alla frågorna.

Herr talman! Nu kommer vi in på de frågor som jag önskade att denna interpellationsdebatt skulle handla om. Det är kanske så att Birgit Friggebo från början varken hade läst min interpellation eller svaret ordentligt. Det är då litet synd att vi endast har de korta replikerna i denna debatt kvar för diskussionen. Eftersom Ingela Mårtensson sade att det är självklart att det är den svenska asyl och flyktingpolitiken som måste ligga till grund för diskussionen kring hur en sådan politik drivs, vill jag säga: Visst är det så! Men vi är ju överens om att den i dag inte är bra. Den svenska asyl och flyktingpolitiken är otydlig, och vi måste se över den. Därför har ju Birgit Friggebo tillsatt en utredning. Min poäng här är att detta också var tanken med den socialdemokratiska propositionen på sin tid, nämligen att den skulle kunna bilda underlag dels för vårt internationella agerande, dels -- efter att riksdagen sagt sitt om principerna -- för vårt arbete med paragraferna för den svenska lagstiftningen. En av grundpelarna var då tanken på en ovillkorligt öppen dörr för dem som har behov av skydd enligt ett vidgat konventionsbegrepp, något som alla är överens om att vi i dag behöver. Det gäller även flyktingars kärnfamiljer. Socialdemokraterna föreslog även andra, mer flexibelt öppna dörrar när det gäller anhöriginvandringen i ett vidare begrepp och när det gäller arbetskraftinvandringen -- om det skulle finnas behov därav. Det skulle lätta trycket på dörren för asylsökande, vilken är den enda som i dag står öppen. Det här är idéer, och Birgit Friggebo pekade mycket riktigt på andra, om sambandet mellan vad som görs på biståndspolitikens, handelspolitikens och de mänskliga rättigheternas områden och den nationella flyktingpolitiken. Det är bra att vi fortfarande är överens om dessa principer. Vid sidan om dem måste man emellertid komma med konkreta förslag. Man måste kunna säga på vilket sätt man anser att det skall gå till. Hela förarbetet till Socialdemokraternas proposition, med bl.a. utredningsarbete, rönte mycket större intresse ute i Europa än i Sverige -- skam till sägandes. I Tyskland och i alla de länder som närmade sig oss för ett samarbete med ''likeminded'' kände man till vad som stod i vårt för och och utredningsarbete. Vi har här en plattform, men i och med att denna proposition drogs tillbaka och har legat begravd ett år har vi förlorat styrfart. Nu skall nytt liv blåsas i arbetet, med ny utredning, osv. Det kommer väl att, precis som Hans Göran Franck sade, dröja ytterligare några år innan vi vet vad vi vill.
Herr talman! Jag är mycket angelägen om att kunna föra denna diskussion så sakligt som det någonsin är möjligt. Det är i denna allvarliga och kritiska situation väldigt viktigt att alla de som värnar om en human och generös flyktingpolitik försöker att samverka på bästa möjliga sätt. Det innebär inte att vi varken skall kunna kritisera eller komma med synpunkter, om vi tycker något är fel. Även om nu Birgit Friggebo säger att det som kommit fram om förhållandena i EG är överdrifter, tycker jag att det är angeläget att verkligen noggrant studera det här. Jag har fått information endast via tidningspress och Amnestys rapport, men mitt intryck sammantaget är att man är inne på en alldeles för restriktiv flyktingpolitik. Det är också till stor nackdel för Sverige att EG länderna gör en rad av de här restriktionerna. Det kan i sin tur betyda ökat ansvar för oss. Det är väldigt olyckligt om Birgit Friggebo försvarar det. Studera förhållandena noga. Det ligger i Sveriges intresse att verkligen kritisera EG-länderna. Det är viktigt att vi säger ifrån med innebörden att det finns anledning för dem att ställa betydligt större krav på sig själva. Jag ber också Birgit Friggebo att kommentera mina övriga frågor. Särskilt vill jag nämna det som lord Owen och Cyrus Vance kom fram till, nämligen att ännu större stöd måste ges till de länder som ligger nära de stora flyktingområdena, samtidigt som länderna inom områdena naturligtvis skall ges stöd. Det är ju också fråga om ''burden sharing'', precis som både UNHCR och Europarådet har talat om. På den punkten tror jag att Birgit Friggebo har försökt att agera. Det är inte heller någon speciellt lätt uppgift, vill jag säga. Det centrala är, när man deltar i internationella fora, att göra egna insatser. Det är trots allt det bästa argumentet, därför att då väger ens ord mycket tyngre. Man skall inte kamma medhårs alltför mycket. Kritik är bra -- även i de sammanhangen -- och leder ofta längre än om man kammar medhårs.
Herr talman! Jag vill fortsätta där jag slutade, nämligen med vad Sverige säger i EG-sammanhang och i olika internationella fora. Vårt budskap vid Londonmötet var för det första att Europas asylpolitik självfallet måste bygga på Genèvekonventionen, på Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och Europas traditionellt humanitära traditioner att ge skyddsbehövande skydd. Det betyder att det inte kan vara tal om några kraftfulla inskränkningar i asylpolitiken när det gäller att ge skydd åt dem som är flyktingar. För det andra framförde vi behovet av en mekanism vid olika massflyktssituationer i Europa, som ''burden sharing'', möjlighet att lämna stöd till närområden, osv. Det tredje var att vi ville ha en närmare kontakt. Genom medlemsansökan till EG bör vi nu kunna gå vidare och ha en närmare kontakt med bl.a. EG ministrarna och Trevi. Vi skall inte bara kallas till de formella sammanträdena och få information om det arbete som EG-ministrarna bedriver, utan vi skall kunna delta mer aktivt i arbetsgrupper av olika slag. Vad jag beskrev beträffande EG-arbetet och Londonmötet var de rapporter och den information som jag har fått från mina medarbetare som varit närvarande där nere. Det utesluter naturligtvis inte att vi vet att det finns enskilda stater i EG och krafter i EG-länderna som kraftigt vill inskränka invandringspolitiken. Där skall vi självfallet från Sveriges sida, i den mån vi kan bidra redan nu, och naturligtvis ännu mer när vi blir medlemmar, driva kravet på ett generöst flyktingskydd, tillsammans med andra stater som har samma uppfattning som vi. Vi är ju icke ensamma. Utfallet av Londonmötet -- som inte skall ses som en stoppkloss, då det här är en process som pågår -- visar att det finns ''likeminded'' stater i Europa som vi kan samarbeta med. Maj-Lis Lööw säger att vi har förlorat styrfart, eftersom propositionen drogs tillbaka. Jag har inte den uppfattningen. Vi arbetar vidare när det gäller de internationella riktlinjerna, som ju redan tidigare har gällt men som då presenterats i ett mer sammanhållet grepp. Propositionen innehöll bara två direkta förslag att ta ställning till för riksdagen, nämligen för det första att öka möjligheten till dubbla medborgarskap, där den borgerliga regeringen har en annan uppfattning än den socialdemokratiska hade, för det andra att inrätta Utlänningsnämnden, vilket nu har gjorts. I övrigt innehöll propositionen allmänna riktlinjer, där vi på en rad punkter just har fortsatt arbetet, utan att avvakta behandlingen i riksdagen. Jag har tagit som utgångspunkt att de humanitärt och generöst inriktade partierna i riksdagen är av samma uppfattning, och därför behöver vi inte avvakta behandlingen av propositionen för att gå vidare. Förutom det internationella samarbetet behandlades i propositionen diverse andra invandrarpolitiska frågor, och olika utredningar aviserades. Där har vi fattat beslut utan att avvakta utredningarna, t.ex. om arbetstillstånd för asylsökande. När det gäller barnen har vi lagt fram ett förslag om principiellt förbud mot att ta barn i förvar, men det kommer nu inte att gå igenom i riksdagen. Det föreligger ett utredningsförslag om etnisk diskriminering i arbetslivet som nu behandlas. Någon styrfart har vi definitivt inte förlorat, utan tvärtom har vi tagit tag i många av de aktuella frågorna, inte minst när det gäller att utreda hur mottagningsverksamheten och förläggningsverksamheten skall gå till. Som jag nu har sagt, kommer en utredning att få gå vidare med invandringspolitiken och invandrarpolitiken. Det är delvis också ett svar på Hans Göran Francks fråga, vad som händer med Riksdagens revisorers synpunkter -- som ju handlar om invandrarpolitiken och dem som redan har kommit hit. Min uppfattning är att den kommande utredningen skall behandla de frågorna först, och inriktningen bör vara att ett förslag skall komma redan vid nästa årsskifte. Vi var kritiska till en punkt i Maj-Lis Lööws proposition till riksdagen, och det handlade om de facto-regeln och behovet av en ny skyddsregel, som var mer inskränkande än den som vi har i dag. Den frågan bör naturligtvis tas upp och behandlas i den nya utredningen. Jag vill säga ytterligare en sak till Hans Göran Franck. Vi följer UNHCR:s rekommendationer. Vi backar starkt upp UNHCR:s arbete, och vi har redan bidragit substantiellt med 290 miljoner kronor till det direkta arbetet i Jugoslavien för att ge skydd och humanitär hjälp till flyktingarna.
Herr talman! Jag vet att den här propositionen inte bara har blivit helt och hållet begravd, utan den har återuppstått i små ''bebisar'', i olika delar. Jag vet också att vi inte har samma uppfattning om dubbelt medborgarskap, och det hade varit okej att lyfta ut den frågan också. Just den punkt där jag tycker att man har förlorat styrfart är den som handlar om att hitta nya regler, nya lagar, för både flyktinginvandringen och migrationen. På den punkten behöver man konkreta förslag när man i dag ger sig ut i Europa och diskuterar. Det är möjligt att regeringen har konkreta förslag, men vi får inte veta hur de ser ut -- vi får bara veta att en ny utredning är tillsatt som skall titta på det här. Jag tror att f.d. KU-ledamoten Birgit Friggebo förstår min vånda i det fallet, dvs. att riksdagen inte får vara med och diskutera. Det hade ändå varit möjligt att diskutera de här principerna i riksdagen och att förankra dem här. Det hade varit en annan vits med det också, och det har att göra med att det numera finns ett parti i riksdagen som har minst sagt tvivelaktiga åsikter om invandrar och flyktingpolitiken. De har nu kunnat härja ganska fritt i det vakuum som har uppstått. Om vi hade fått diskutera de här principerna och lägga fram riktlinjerna, hade vi knutit upp svansen på dem så till vida att de litet mera konkret hade fått visa var de står i de här frågorna. Birgit Friggebo nämner de facto-regeln. Jag upplever att det är den som är bekymret, inte minst det senaste året, dvs. att Sverige är praktiskt taget det enda land i Europa som har en de facto-regel. Den är luddig, och den bidrar delvis till de långa processerna, med överklaganden och nya prövningar m.m., som drar ut på väntetiderna. Jag tror att vi är överens om att vi måste bli tydligare när det gäller reglerna för invandring. Framför allt är det här någonting som vi vet att vi inte får de andra länderna ute i Europa med oss på. Det är inte realistiskt att driva den linjen, utan det måste nödvändigtvis skapas ett annat golv för den gemensamma flyktingpolitiken i Europa. Om man är angelägen om att skapa ett sådant golv -- som helst ligger högre än vad som nu diskuteras inom EG -- måste man kunna peka på var det golvet skall ligga.
Herr talman! Det är bra att Birgit Friggebo så klart uttalar att UNHCR:s rekommendationer är bra och viktiga och att vi skall följa dem. Det är trots allt via UNHCR som de allra viktigaste uttalandena, åtgärderna och agerandet sker. Det är mycket bra att FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson redan har fått nya revir, som i hög grad berör de här områdena. Det har också förstärkt insatserna. Jag tycker inte att Birgit Friggebo behöver vara prestigelysten, som hon är ibland, exempelvis när vi diskuterar styrfart. Det finns anledning till självkritik -- alla partier bör idka litet självkritik -- för Birgit Friggebo och regeringen. Det behöver inte vara så laddat, att man alltid till varje pris måste säga att man har gjort det bästa. Det underlättar inte diskussionen. Det är bra att regeringen nu lyssnar. Det finns ett flyktingråd för humanitära och andra organisationer. Birgit Friggebo har inte svarat på vilka möjligheter den europeiska sociala utvecklingsfonden kan ge. Jag tycker faktiskt att Birgit Friggebo skulle ta initiativ till att sammankalla de svenska representanterna i olika organ. Det gäller t.ex. parlamentariska representanter i ESK, Europrådet och UNHCR. Det finns även en del andra organ på det internationella planet. Genom att sammankalla dessa representanter skulle man få till stånd kommunikationen och diskussionen mellan dem som har erferenheter på det internationella fältet. Förslag och idéer skulle verkligen kunna komma fram på det sättet och bli omsatta i praktiken. I Europarådsdelegationen är vi ense om förslaget om den sociala utvecklingsfonden. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att det är viktigt att följa ett folkpartiförslag, som jag själv framförde. Jag vet för övrigt inte vem som var först med det. Vi måste handla på olika nivåer. Kulturministern handlar på sin nivå. Jag tycker att vi skall pressa statsministern att agera på nytt. Det skall dock inte göras som i Nordiska rådet då det inte blev något resultat. Statsministern måste agera så att det får verkan och når de andra statsministrarna.

Herr talman! När man hör Maj-Lis Lööw i debatten blir man konfunderad över vad interpellation egentligen går ut på. Jag trodde att vi skulle diskutera det internationella samarbetet. Maj-Lis Lööw talar i stället om att hon vill ha ett annat golv, att det finns ett tomrum, att Ny demokrati härjar fritt och att flyktingpolitiken är otydlig. Det verkar som om Maj-Lis Lööw är ute efter att vi skall ha en mera restriktiv flyktingpolitik och närma oss de mera restriktiva europeiska länderna. Det kan jag inte ställa upp på. Vi har ett ganska nytt exempel, som Birgit Friggebo påpekade här. Regeringen kom med förslag om förvar av barn. Socialdemokraterna fann sig med Sedan kom man ihop sig om ett kompromissförslag som Folkpartiet inte ställde upp på. Jag tycker att det skulle ha varit mera renhårigt att säga att man vill ha en mera restriktiv politik som är förenlig med politiken i Europa. Jag tycker att vi från svensk sida måste verka för en human och generös flyktingpolitik. Vi måste försöka få Europa att ansluta sig till den. Länderna i Europa har ett stort ansvar för vad som händer i andra länder, och man måste ta konsekvenserna av det. Jag kan inte ställa upp på att vi skall bygga upp ett slags ''Festung Europa''. Det vore en fördel om de nordiska länderna kunde agera gemensamt för en human flyktingpolitik. Till slut vill jag ta upp vad jag tidigare sade om främlingsfientlighet. Det är mycket viktigt att man tar upp den debatten internationellt, eftersom dessa frågor, som är hotfulla, dyker upp i så många olika länder. I svaret påpekas vikten av frågorna om mänskliga rättigheter och demokrati. Att vi slår tillbaka de främlingsfientliga krafterna gäller i högsta grad mänskliga rättigheter och demokrati.
Herr talman! Jag vill gärna hålla med Hans Göran Franck om att man inte alltid skall vara prestigebunden utan även skall kunna redovisa tillkortakommanden. Jag gjorde det t.ex. när det gäller det internationella samarbetet. Det går sakta i EG. Vi har inte särskilt mycket framgång. Situationen i Jugoslavien är ett tillkortakommande för oss alla. Dessa faktum skall väl ändå inte innebära att man skall undanhålla det som görs. Jag skall redovisa ett tillkortakommande som gäller frågan om den europeiska sociala utvecklingsfonden som Hans Göran Franck tar upp. Vi har debatterat den frågan tidigare här i kammaren. Jag sade vid det förra tillfället att jag inte kände till detta särskilt mycket. Jag måste erkänna att jag inte har tagit reda på det nu heller, vilket jag beklagar. Nu har Hans Göran Franck sagt detta två gånger, så nu lovar jag att sätta mig in i det här. Jag skulle vilja göra en markering här i kammaren beträffande den proposition som drogs tillbaka. I den offentliga debatten i media har propositionen beskrivits som om den innehåller en rad konkreta förslag som riksdagen skulle ta ställning till och som skulle ha påverkat situationen när det gäller de asylsökande från Jugoslavien. Så är det på intet sätt. Det finns inga konkreta hemställanspunkter utan enbart allmänna riktlinjer som så småningom, efter diverse utredningar, skulle konkretiseras. Det är viktigt att vi känner till och är överens om detta. Det har sagts att det är otydligt vad den svenska politiken innebär. Den har blivit tydligare så till vida att vi numera tillämpar hela den svenska lagstiftningen, som tidigare delvis var suspenderad. Den socialdemokratiska regeringen ville ta bort begreppet de facto-flykting och införa en ny skyddsregel som skulle vara något mera restriktiv. Detta beskrevs inte heller särskilt klart i propositionen. Det skulle sedermera konkretiseras i utredningsverksamhet och genom nya förslag. Arbetet i den kommitté som vi har tillsatt, och som också skall se över asylreglerna, måste ske parallellt med det svenska internationella agerandet för att få fram internationella skyddsregler. Det hänger intimt samman. Det är ganska bra att vi får en sammanhållen utredning där partierna kan delta och diskutera detta mycket öppet. Maj-Lis Lööw sade tidigare att hon beklagade att propositionen egentligen inte uppmärksammats i Sverige. Det är riktigt. Därför tror jag att det var en dålig grund, så till vida att det inte förekom någon fördiskussion innan propositionen kom till riksdagen. Därefter skall den behandlas snabbt under bara några veckor. Det kanske är ganska bra att vi nu får litet mera tid på oss.

Herr talman! Georg Andersson har mot bakgrund av en skrivelse till regeringen från Statens Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att förbättra invandrarnas möjligheter till utbildning och arbete. Regeringen ser självfallet med oro på den tilltagande arbetslösheten bland såväl svenskar som invandrare. Den snabbt stigande arbetslösheten innebär en påtaglig risk för en permanent hög arbetslöshet, som vi vet skulle drabba invandrare och andra grupper med svag ställning på arbetsmarknaden hårt. De utomnordiska medborgarna i synnerhet befinner sig i en besvärlig situation med ökande arbetslöshet samtidigt som deras förvärvsfrekvens minskar. Den här utvecklingen är utomordentligt allvarlig och det finns en uppenbar risk att en del människor genom att ställas vid sidan i arbetslivet också kommer att ställas vid sidan av samhället i sin helhet. Den sammansättning som invandringen haft under senare år ökar denna risk påtagligt. Det var mot bakgrund av bl.a. det exceptionellt svåra arbetsmarknadsläget som regeringen och Socialdemokraterna enades om det stabiliseringsprogram för den svenska ekonomin, som nu ligger på riksdagens bord. Totalt avsätts 10 miljarder kronor för olika arbetsmarknadsinsatser vilket beräknas ge arbete eller utbildning till ca 130 000 personer motsvarande ungefär 3 % av arbetskraften. Ungdomspraktiken som infördes redan den 1 juli i år föreslås få en kraftig förstärkning, vilket kommer att ge totalt 75 000 praktikplatser. Erfarenheterna av ungdomspraktiken är mycket goda och praktikplatserna har stor betydelse för arbetssökande med invandrarbakgrund eftersom de utgör en stor del av de arbetslösa under 25 år. Men det finns också andra faktorer än utbildningsinsatser och åtgärder av skilda slag som påverkar invandrares möjligheter att få lämpligt arbete. Jag tänker då på den utomordentligt betydelsefulla roll som arbetsgivare har när det gäller att anställa utländska personer. Det finns tecken som tyder på att det förekommer etnisk diskriminering i arbetslivet. Utredningen för åtgärder mot etnisk diskriminering har nyligen överlämnat sitt slutbetänkande, som för närvarande remissbehandlas. Utredningen lägger fram ett förslag mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Det viktigaste med en sådan lagstiftning är de mer långsiktigt normbildade effekterna. Erfarenheterna från jämställdhetsområdet visar att lagstiftning kan påskynda utvecklingen i önskad riktning genom sin opinionsbildande verkan. I Arbetsmarknadsstyrelsens och Invandrarverkets skrivelse lämnas vissa förslag till åtgärder; bl.a. påpekas att det behövs en betydande volymökning av svensk och alfabetiseringsundervisningen om både nya och ''gamla'' grupper av invandrare skall kunna ges nödvändig förberedande utbildning. Till detta vill jag svara följande: Såväl invandrare som personer som är uppväxta i vårt land, och som saknar sådana färdigheter som normalt uppnås i den svenska grundskolan, har rätt att delta i grundläggande vuxenutbildning. Denna rätt föreskrivs i skollagen. Av lagen framgår även att elever som deltar i den grundläggande vuxenutbildningen och som har bristfälliga kunskaper i svenska språket kan få undervisningen förmedlad på sitt eget språk. I det senare fallet skall undervisningen kompletteras med undervisning eller träning i det svenska språket. I skollagen anges också att varje kommun är skyldig att se till att svenska för invandrare erbjuds dem som har rätt till sådan undervisning.

Därutöver finns även olika möjligheter att inom ramen för de arbetsmarknadspolitiska insatserna erbjuda utbildning eller andra insatser, som stärker ställningen på arbetsmarknaden också för människor med låg utbildning. Invandrare och flyktingar är sedan flera år tillbaka en prioriterad grupp inom arbetsmarknadspolitiken. Detta gäller både ''gamla'' invandrare som kom till Sverige av arbetsmarknadsskäl och nyanlända flyktingar och invandrare som ännu inte har kunnat få fotfäste i arbetslivet. Innevarande budgetår har 147 miljoner kronor avsatts för särskilda arbetsmarknadsinsatser för invandrare och flyktingar. För särskild förmedlingspersonal för flyktingar och invandrare finns 47 miljoner kronor anslagna. I förslaget om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin (prop. 1992 93. Förslaget om personalförstärkning kommer att väsentligt öka arbetsförmedlingens möjligheter att bistå enskilda arbetssökande. Det är av största vikt att den ökande tillströmningen av sökande till arbetsförmedlingen inte leder till att invandrare och andra grupper med svag ställning på arbetsmarknaden trängs undan och inte får en kvalitativt god service. Många arbetsförmedlingar har redan i dag lyckats mycket väl just med att erbjuda invandrare skräddarsydda insatser utifrån deras förutsättningar och behov och med hänsyn till den närliggande arbetsmarknadens struktur. De må sedan ha varit lågeller högutbildade, viktigast är att flexibiliteten finns och att insatserna sätts in där de gör nytta. Georg Andersson har vidare tagit upp frågan om att det arbetssätt som utvecklats inom ramen för det samordnade flyktingmottagandet bör byggas ut till att omfatta alla nyanlända invandrare. Det är med tillfredsställelse som jag har kunnat konstatera att de hittills vunna erfarenheterna av ett samordnat flyktingmottagande och nytt system för ersättning från staten till kommunerna m.m. januari 1991, visar att en väl fungerande samverkan mellan kommun, arbetsförmedling och ansvarig för svenskundervisning har kommit till stånd. Flyktingar kommer i regel från särskilt svåra förhållanden. De har därför särskilda behov av stöd den första tiden i Sverige. Flyktingar skiljer sig från andra invandrare gnom att de inte har möjlighet att fritt återvända till sina hemländer. Samhället har mot denna bakgrund valt att ge flyktingarna ett särskilt mottagande som i vissa avseenden innebär en positiv särbehandling i jämförelse med andra invandrare. Regeringen har inte för avsikt att lägga fram förslag som innebär att samtliga nyanlända invandrare skall omfattas av ett kommunalt samordnat mottagande. Den särskilda statliga ersättning som kommunerna erhåller omfattar visserligen enbart flyktingar och vissa andra utlänningar. Det finns emellertid ingenting som hindrar att det arbetssätt som utvecklats inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet används så att det också kommer andra nyanlända invandrare till godo. Så gör man t.ex. i Malmö. Arbetet har en central roll i de flesta vuxnas liv. Att vara delaktig i arbetslivet är en väsentlig förutsättning för de flesta invandrares integration i det svenska samhället. I den parlamentariska utredning om invandrar och invandringspolitiken, som regeringen inom kort avser att tillsätta, kommer invandrarnas situation på arbetsmarknaden att vara en väsentlig del. Utredningen beräknas kunna redovisa ett delbetänkande avseende invandrarpolitiken i december månad 1993.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det var mycket långt, men som svar på min interpellation var det inte särskilt mycket. Att döma av det här svaret tänker regeringen inte göra några nya ansträngningar för att möta den mycket alarmerande utvecklingen, som innebär att invandrare nu i snabbt ökande takt slås ut från arbetsmarknaden. Här talar kulturministern om kommunernas skyldigheter. Men det är väl känt att regeringens politik har berövat kommunerna stora resurser. Därför tvingas de nu till kraftiga nedskärningar, och minskad sysselsättning i den offentliga sektorn drabbar invandrarna extra hårt. Det är nämligen där som de tidigare har haft lättast att ta sig in. Kulturministern hänvisar till att AMS har fått ökade resurser. Men den faktiska situationen är att AMS nu tvingas minska sina åtgärder för att undgå att överskrida sin budgetram. AMS och Invandrarverket ingav en skrivelse till regeringen den 27 oktober. Allt vad kulturministern säger i sitt svar var väl känt vid den tidpunkten, och naturligtvis särskilt välkänt för dessa verk. Trots det fann Invandrarverket och AMS skäl till den uppmärksammade åtgärden att gemensamt skriva till regeringen om invandrarnas allt svårare situation på arbetsmarknaden. Skrivelsen mynnade ut i krav på särskilda åtgärder. Men det möttes enbart av irriterade kommentarer från kulturministern och andra statsråd. Inte heller i dag ges några positiva signaler om några ökade ansträngningar från regeringen. Det mest konkreta är löftet om en utredning, som skall lämna ett delbetänkande om tolv månader. Tydligare än så kan väl inte regeringens passivitet manifesteras. Läget är ytterst alarmerande nu, i dag. Andelen av utomnordiska medborgare som tillhör arbetskraften har sjunkit från 76 % 1980 till 62 % nu. Motsvarande tal för svenska medborgare är ca 85 %. Av dem som fortfarande tillhör den utomnordiska arbetskraften är ca 40 % arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Utvecklingen när det också gäller tidigare invandrare innebär att risken för utslagning från arbetsmarknaden tilltar. Erfarenheterna från andra länder är i det här avseendet avskräckande. De samhälleliga, sociala och politiska konsekvenserna av en omfattande massarbetslöshet bland invandrare kan bli mycket allvarliga. Marginaliseringen leder till utslagning, som skapar segregation, som föder rasism. Därför måste kampen mot rasism innehålla målmedvetna, kraftfulla, uthålliga insatser för utbildning och arbete åt invandrare i syfte att ge dem jämlika förutsättningar i förhållande till svenska medborgare på arbetsmarknaden. Dagens situation uppvisar stora brister i dessa hänseenden. Jag vill peka på några åtgärder som är viktiga och som måste uppmärksammas. Uppskattningsvis 25--30 % av de nyinflyttade invandrarna har en utbildningsnivå som klart understiger svensk grundskola. Därav bedöms ungefär hälften vara funktionella analfabeter. 2. Utbildningen i svenska måste förbättras. En bra svenskundervisning är troligen den allra viktigaste förutsättningen för invandrarnas möjlighet till integrering i vårt samhälle. Tyvärr är avhoppen från Det är en situation som inte kan accepteras. 3. Åtskilliga invandrare har en hög utbildning. Tyvärr tar den svenska arbetsmarknaden, av olika skäl, inte alltid till vara den kunskap och erfarenhet som dessa invandrare har. AMS program under mottot Öppna dörrarna för invandrare har på det här området haft vissa framgångar. Men insatserna måste forsätta och de måste förstärkas. 4. Den etniska diskrimineringen måste bekämpas. Det framgår inte av invandrarministerns svar om hon är beredd att vidta några åtgärder med anledning av Diskrimineringsutredningen. Det är väl känt att många invandrare är överkvalificerade för de arbetsuppgifter de är hänvisade till. Orsaken är att deras utbildning och yrkeserfarenheter nedvärderas. Det de möter är direkt diskriminering på grund av sin nationalitet. 5. Åtskilliga flyktingar bär på traumatiska upplevelser från krig, fängelse och av tortyr. Detta kan skapa specifika arbetshinder. Här behövs insatser genom vägledning och yrkesinriktad rehabilitering. Sammanfattningsvis kräver en bra och uthållig flykting och invandrarpolitik betydande insatser just inom utbildnings och arbetsmarknadspolitiken. Jag hoppas verkligen att regeringen är beredd att öka ambitionerna på dessa områden. Här avgörs om jämlikhet fortfarande är ett mål för invandrarpolitiken. Kulturministerns svar i dag ger inget tillfredsställande besked på den punkten. Min avslutande fråga är: Kommer Arbetsmarknadsstyrelsen och Invandrarverket att få något svar på sin skrivelse från oktober?
Fru talman! Efter att ha läst Riksdagens revisorers rapport och Invandrarverkets rapport Kvinna och invandrare tycker nog jag att det är en ganska glättad bild som Birgit Friggebo ger av invandrarnas situation på arbetsmarknaden och även när det gäller utbildningen. En stor del av SFI-eleverna avbryter sin utbildning utan att ha lärt sig så mycket svenska att de får ett intyg om slutförd kurs. Det framkommer i den utredning som Riksdagens revisorer gjorde och som var klar i juni. Det finns naturligtvis många orsaker till avbrotten. En mindre del har fått arbete, några har gått direkt till arbetsmarknadsutbildningen. Men många, framför allt kvinnor, avbryter av familjeskäl. Utredningen visar att av drygt 20 000 elever som lämnade SFI läsåret 1990/91 nådde 32 % SFI-nivån. Övriga 65 % avbröt. Den här bilden har sett likadan ut under ett antal år. Riksdagens revisorer säger i sin rapport att de anser att de här resultaten är anmärkningsvärt dåliga. De understryker också behovet av uppföljning, inte minst för att man skall kunna kartlägga orsakerna till att de flesta inte uppnår en tillfredsställande kunskapsnivå. Den viktigaste åtgärd vi kan vidta för att inte helt utestänga invandrare från det svenska samhället är kanske att ge dem ordentliga möjligheter att lära sig det svenska språket. En fullföljd SFI-utbildning är för det mesta ett formellt krav för tillträde till annan utbildning. Dåliga språkkunskaper har också av flera forskare framförts som en mycket viktig orsak bakom utslagningen av invandrare på arbetsmarknaden. Ämnar regeringen vidta några åtgärder för att förbättra invandrarnas möjligheter att fullfölja svenskundervisningen? Det finns ytterligare en utredning, som Invandrarverket har gjort och som handlar om invandrarkvinnorna. Den heter också Kvinna och invandrare. Nu är naturligtvis invandrarkvinnor inte någon homogen grupp. Det som de har gemensamt är att de av olika anledningar har flyttat till Sverige. I rapporten sägs det att antalet förvärvsarbetande invandrarkvinnor är lägre än antalet svenska och att den dolda arbetslösheten också bedöms vara hög bland de invandrade kvinnorna. Dessa kvinnor har också i större utsträckning i monotona och ensidiga arbeten. Andelen förtidspensionärer är större än i de flesta andra kvinnogrupper. Man skulle kunna räkna upp många av de problem som lyfts fram i den här utredningen. Men jag är mycket intresserad av att få veta hur regeringen eller Birgit Friggebo tänker hantera förslagen i rapporten. Kommer det förslag till åtgärder, och i så fall när? Eller läggs rapporten helt enkelt åt sidan?